Herr talman! Låt mig göra ett par korta kommentarer, även om det enligt riksdagens arbetsordning kanske är så att huvuddelen av den debatt som Kjell-Olof Feldt var inne på hör till det ämne som skall behandlas om ett par veckor, då vi skall resonera just om finanspolitiken och om statsbudgeten. Jag kan mycket väl förstå att Kjell-Olof Feldt huvudsakligen talar om statens budget och ganska litet om socialdemokratins synpunkter på våra skatter. Det finns där inte så rasande mycket att tala om utöver en del allmänna klichéer om innebörden i de olika skatteförslagen, klichéer som på några punkter inte håller när man granskar dem i den verklighet som riksdagstrycket ändå utgör. Jag vill svara på frågan om budgetsaldo och statsfinanser. Det är riktigt att beräkningarna av statens inkomster och utgifter under innevarande och nästkommande budgetår är annorlunda nu i april och maj än vad de var kring årsskiftet. Vi måste varje månad räkna om statsbudgeten, beroende på de förändringar som ju ständigt sker på både inkomstoch utgiftssidan. Vi har räknat ner budgetsaldot för det innevarande budgetåret. Kjell-Olof Feldt glömde av någon anledning att nämna det. Det har räknats ner, därför att en del av de statsutgifter som vi hade räknat med innevarande år kommer nästa budgetår i stället. Det betyder att vi av bl.a. den anledningen får ett högre budgetsaldo nästa år. Vi har också från regeringens sida lagt en del förslag till riksdagen som vi bedömt vara nödvändiga med hänsyn till läget på arbetsmarknaden och med hänsyn till många problem inom näringslivets olika branscher. Riksdagen har också, i den mån beslut redan är fattade, gjort samma bedömning och bifallit förslagen. I flera fall har riksdagen gått utöver regeringens förslag, och det betyder att budgetsaldot kan tendera att bli större. Det är den verklighet som vi har att arbeta med. Jag vill verkligen understryka att redan det saldo som redovisades i januari var oroande. Ytterligare försämringar av det saldot är självfallet ännu mer oroande. Om Kjell-Olof Feldt vid sidan av talarstolarna händelsevis känner samma oro och känner den oron t.ex. när det gäller att trycka på voteringsknapparna kan han medverka till att budgetsaldot inte ytterligare ökar. Om han är beredd att göra skattereformer som kan medverka till att stabilisera vår samhällsekonomi, till att underlätta förutsättningarna för avtalsrörelsen, till att öka viljan till arbete och ytterligare insatser kan han ytterligare göra en insats för ett lägre budgetsaldo. Sedan talade Kjell-Olof Feldt om de olika posterna i en budget, där det nu var inlagt någonting nytt som skulle förändra bilden. Det är ju så att det både på inkomstsidan och på utgiftssidan finns punkter där regeringen kommer att lägga fram förslag för riksdagen. Beräkningarna bygger på att riksdagen är beredd att anta de förslagen. När riksdagen ändrar förslag på inkomstsidan eller utgiftssidan betyder det förändringar av saldot. När riksdagen i dag inte är beredd att göra förändringar av inkomstskatterna betyder det att de kostnader härför som vi hittills preliminärt har räknat med ännu inte kommer att bli beslutade. Om man får tro på viljan till inkomstskattereformer för nästa år kommer den punkten att fyllas med ett konkret innehåll någon gång i höst. Kjell-Olof Feldt behöver alltså inte ha så mycket funderingar om fiffel och annat därför att riksdagen ännu inte fattat beslut om olika inkomstposter. Riksdagen kommer att få chansen att göra det. Blir det förändringar av större eller mindre omfattning föranleder de motsvarande omräkningar av statsbudgeten. Det har sytts många lappar i det s.k. lapptäcke som skattesystemet utgör — det är riktigt. Det fanns så många lappar på det att där verkligen var mycket att sy om. Vi har sänkt en del skatter under de här åren. Vi har höjt en del andra. Vi har lindrat en del skatteregler. Vi har skärpt en del skatteregler. Men det har varit en målmedveten inriktning på allt det här textila arbetet. Inriktningen har varit att få till stånd ett bättre skattesystem än det vi haft tidigare under många år. Inriktningen har varit att framför allt förändra vårt inkomstskattesystem, så att inflationens förödande effekter på det kunnat reduceras och människornas känsla av att det lönar sig att arbete kunnat ökas. Vi kommer att fortsätta att sy på det här täcket. Det kommer, som vi har sagt förut, inte att bli perfekt. Men vi kommer att om några år ha ett väsentligt snyggare täcke än det som Gunnar Sträng, Kjell-Olof Feldt och andra sydde på under så många år.

Herr talman! Budgetministern utvecklar sin vanliga magisterroll genom att mästra mig och tala om för mig vad jag bör ta upp och inte i mina inlägg i kammaren. I dag skall riksdagen fatta beslut om ett centralt element i budgeten, nämligen skattepolitiken. Det Ingemar Mundebo önskar sig är naturligtvis att riksdagen skall binda sig för en försvagning av budgeten med 7-8 miljarder men utan att få hans tillstånd att diskutera hans egen budgetpolitik. Det kan jag nog inte gå med på. Herr Mundebo säger att hans beräkningar av dessa oförutsedda inkomster bygger på att riksdagen är beredd att godta regeringens förslag. Men, herr Mundebo, det finns ju inget förslag! Herr Mundebo har själv ingen aning om vad han tänker föreslå riksdagen. Ibland talas det om att återinföra arbetsgivaravgiften, och ibland om att momsen skall höjas. Sedan har herr Mundebo själv hittat på någonting om bredbasiga skatter som skall införas. Hur skall vi ur detta sammelsurium få något underlag för att bedöma vad det är för beslut riksdagen väntas ta? Jag tror aldrig att det har förekommit i det här landet sedan den parlamentariska demokratin infördes att en regering på det sättet bara räknat in förhoppningar om skatteinkomster på någon miljard. Varför drog inte herr Mundebo till med mera — det hade behövts flerdubbla belopp — när han ändå höll på och önskade? Sedan kan han ju alltid säga att riksdagen inte antog hans fina förslag och att vi därför får räkna om budgeten. Budgetministern erkände att han lappat och sytt på skattesystemet under de här åren. Han säger att det arbetet haft en målmedveten inriktning, och jag håller med honom. Det har haft den inriktningen att det ganska systematiskt flyttat över skattebördor från dem som har det bättre ställt till dem som har det sämre — det är det mönster jag ser i det här nya lapptäcket. Är det så ni tänker fortsätta om ni får möjlighet, då förutspår jag det här landet mycket stora bekymmer. Slutligen noterar jag bara att vi inte fick någon förklaring på hur den budgetpolitik som i januari var oansvarig, i april är ansvarig och därmed värd att föreläggas riksdagen. Den politiken går ut på att riksdagen i dag skall acceptera herr Mundebos nya budgetsaldo på 49 miljarder kronor. Det blir innebörden, om riksdagen bifaller regeringens proposition. Något alternativ erbjuds vi inte. Några konkreta förslag som leder till ett annat budgetsaldo, en annan statsfinansiell utveckling, har inte herr Mundebo med sig till riksdagen i dag.

Herr talman! Varken Kjell-Olof Feldt eller jag, som båda är licentiater, passar särskilt väl hemma i dessa magisterroller. Däremot tycker jag det kan finnas skäl att lämna en och annan upplysning om varför vissa förändringar har skett. Jag beklagar om Kjell-Olof Feldt inte är nöjd med de upplysningarna. Men jag skulle tro att en ytterligare granskning av budgetförslag och kompletterande budgetförslag kan ge den fullt tillfredsställande information som Kjell-Olof Feldt behöver. Låt mig än en gång betona att det på flera punkter i en statsbudget kan finnas förslag som ännu inte är framlagda den dag budgetförslaget redovisas. Det kommer ju en rad kompletterande propositioner under loppet av ett riksdagsoch budgetår. Vi kan göra ungefärliga beräkningar av den ekonomiska volymen i dessa propositioner, och det har vi också gjort. Därefter förelägger vi riksdagen förslagen. För att få en någorlunda rättvisande bild av det aktuella statsfinansiella läget lägger vi in förslagen i budgetredovisningen. Skulle situationen förändras, dvs. så att regeringens förslag eller riksdagens beslut blir av större eller mindre omfattning, förändras budgetsaldot. Ett budgetsaldo påverkas självfallet också av vad som händer med konjunkturer, sysselsättning osv. Låt oss göra tankeexperimentet att Kjell-Olof Feldt och jag bytte plats här i riksdagen. Jag tror ändå att vi båda skulle vara väl medvetna om grunderna till att budgetsaldon förändras och förändras fortlöpande under månadernas gång. Riksdagen kommer säkert att fylla ut de olika förslag som vi har lagt in i budgeten. Jag är den förste som är oroad för att riksdagen fyller dem med ett större innehåll än vad vi har räknat med och därmed ytterligare försämrar budgetsaldot. Det har vi inte råd med. Jag har gång på gång understrukit den starka oro som jag känner för budgetsaldot och för ytterligare försvagningar av det. Jag har också gång på gång understrukit, att i den mån de politiska partierna vill ta på sig större utgifter än vad vi redan har tagit på oss, så måste vi antingen vara beredda att pruta på andra punkter eller vara beredda till en ytterligare finansiering. Sedan några ord om skatterna en gång till. Jag vet i stort hur jag skulle vilja att propositionen om finansieringen av en skatteomläggning skulle se ut. Jag har sagt att det bästa alternativet vore en höjning av den arbetsgivaravgift som folkpensionsavgiften utgör. Vi är emellertid öppna för att resonera också om andra tänkbara alternativ. Vi har givit en utredningsgrupp i uppgift att närmare analysera innebörden av olika alternativ — inkl. bredbasiga skatter, som förresten inte jag utan Kjell-Olof Feldt och hans medarbetare har hittat på. Jag är intresserad av att studera olika alternativ och se vad de betyder för samhällsekonomin, för staten, för kommunerna, för företagen och för människorna. Visar de sig vara bra alternativ, skall vi självklart vara beredda att pröva dem. En sak vill jag emellertid redan nu säga. Socialdemokratins propåer om att obesett höja den skatteformen med 34 926 redan 1980 skulle skapa många nya problem i samhällsekonomin för 1980 och åren framöver.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt har för vana att svepa och generalisera. Så gjorde han också i denna debatt, när han om inte med magisterton så i alla fall i mycket högt röstläge gjorde alla de borgerliga partierna till lika stora syndabockar. Vi från centern har dock det kravet på objektivitet i den politiska debatten, i varje fall från denna talarstol, att jag kan säga till Kjell-Olof Feldt att en viss nyansering nog varit på sin plats. Denna debatt har pågått länge och är inte slut ännu. Den kommer också att följas av en annan debatt, som ligger ganska nära och som bygger på finansutskottets betänkande. Det egentliga skälet till att ledamöter från finansutskottet medverkar i denna debatt är ju det faktum att vi har det systemet att utskott sänder propositioner och motioner till andra utskott för yttrande. Så har skett också denna gång. Finansutskottet har avgivit ett yttrande till skatteutskottet. Vad hände då där? Ja, jag skall göra den historieskrivningen ganska kort. Ingenting annat hände än att centern fick bifall till sitt förstahandsförslag i den motion som Alvar Andersson tidigare har redogjort för. Motiven härför har starkt understrukits i det yttrande som avgivits till skatteutskottet. Jag kan mycket kort sammanfatta dem. Denna skatteomläggning måste betalas, och det är möjligt att vi är överens om detta, med undantag för moderaterna. Men centern säger också att besluten om skattesänkning och om finansiering måste fattas samtidigt. Vidare menar vi att erforderliga bedömningar kan göras säkrare fram på hösten. Vi kan då se hur starkt uppåtgående konjunkturen är och på grundval härav göra säkrare budgetmässiga bedömningar. Vi har också anfört att ett sådant förfarande borde ge större förutsättningar för en lugn och sansad avtalsrörelse. Jag noterade att Holger Bergqvist i inledningen av debatten betraktade detta såsom den stora villan. Det var ett professionellt elegant politikertrick, och centerpartisterna blev fullständigt yra i mössan, sade han. Jag förstår inte det resonemanget. Vi författade vår motion i lugn och ro enligt egna intentioner, och får man sin motion tillstyrkt, så blir man naturligtvis inte yr i mössan. Jag måste fråga: Var det inte i det läget folkpartiet som hade anledning att yra? Och om det nu är nödvändigt att ha en mössa för att yra, skulle jag vilja säga att då hör nog herr Bergqvist till det verkliga mösspartiet. Om så inte var fallet — yrar inte regeringen och folkpartiet, när man på det hållet får stöd från socialdemokraterna för sina förslag? Det kunde vara nog sagt om detta, men eftersom detta väl är det sista tillfälle jag har att delta i en skattedebatt i riksdagen vill jag gärna säga någonting om dagens huvudfråga, nämligen marginalskatten. För mig är det förvånande att det skall vara huvudfrågan. Jag gör det främst därför att vi i centern har upplevt gång på gång, inte minst under det senaste året, att moderater och folkpartister pekar ut oss som de som har trampat på bromsen när det gällt att sänka marginalskatten. Visserligen sade herr Mundebo att han har förhoppningar för centerns vidkommande, men det är inte ointressant vad som sägs från talarstolarna ute ilandet. Där framställs saken på det sättet att å ena sidan skulle moderaternas och folkpartiets förslag ge fantastiska skattelättnader, medan å andra sidan centerpartiet är fullständigt ointresserat. Det är ju alldeles självklart att centerpartiet är intresserat av att sänka marginalskatterna, från precis samma utgångspunkter som folkpartiet och moderaterna och jag förmodar också socialdemokraterna. Det är fråga om hur skatterna inverkar på produktiviteten och viljan att göra arbetsinsatser. Varför skulle vi annars ha gått med på en hel serie av skattesänkningar? Herr Mundebo räknade ju upp åtskilliga sådana som centern har varit med på. Varför skulle vi ha gått med på indexreglering av skatteskalorna? Varför skulle vi lägga fram ytterligare förslag om marginalskattesänkning, änskönt ärendet skjuts till hösten. Det kan rimligtvis inte vara bara därför att vi vill höja andra skatter i stället, skatter som sannolikt inte är socialt mera rättfärdiga eller lättare att bära. I varje fall är jag — och det gäller förmodligen också mitt parti — betänksam i vissa lägen gentemot marginalskattesänkning som isolerad företeelse. Jag skall redovisa detta i ett par punkter, de må gärna stå för mitt eget vidkommande. Under senare tid har faktiskt löneläget här i landet i rätt hög grad anpassats efter marginalskatterna. Det gäller framför allt i de högre inkomstskikten. Naturligtvis invänds mot detta att i så fall måste det vara riktigt att sänka marginalskatten och att göra det så drastiskt som möjligt. Men om detta skall göras märkbart och markant är det alldeles klart att man då måste beakta denna lönesättning som vuxit fram främst under den tid då vi på grund av inflation och frånvaron av en indexreglering hade en mycket stark skärpning av skatteskalan. Trots allt tal om strävan mot lika lön och jämlikhet har vi alltjämt en mycket stor lönespridning i detta land. Jag vill gärna tro att detta i flertalet fall är vad jag skulle vilja kalla prestationseller ansvarsmotiverat. Men från dessa utgångspunkter finns det naturligtvis också icke motiverade höga löner och inkomster. Det finns t.o.m. dubbelinkomster varav några knappast föranleder någon egentligt prestation. Det är detta förhållande som gör hela frågan till ett så stort komplex, därför att alla i samma inkomstläge oavsett prestation ändå skall beskattas efter samma skala. Det är också detta som gör att man inte i alla lägen och inte i fullt samma utsträckning som från de främsta pådrivarnas sida kan instämma i resonemanget att en sådan skattesänkning alltid är produktionsbefrämjande. Herr talman! Utöver redovisningen från finansutskottets behandling av frågan har jag velat anlägga dessa synpunkter.

Herr talman! Får jag först säga till Axel Kristiansson att han har förvisso alldeles rätt i att löneläget i stor utsträckning har anpassat sig till marginalskatterna. Det är tokigt att det blivit så att marginalskatten inte bara har alla dessa negativa verkningar mot arbetet och merinsatser i arbetet som sådant, utan det har också ökat spännvidden i bruttolöner. Det är en sida av denna problematik som mycket riktigt föranleder oss att verkligen ta krafttag. Det har sagts tusen och en gånger men det måste sägas om igen: Det måste löna sig att arbeta! Uppenbarligen har detta blivit en politisk sanning — höjd över den partipolitiska debatten. Ingen politiker tycks vilja göra invändningar. Vi har i alla fall inte haft någon debatt som följd av detta vårt bestämda krav från moderat håll — kravet att det måste löna sig att arbeta. Men likafullt är det tveksamt om samtliga partier verkligen vill göra arbetet lönsamt. Hade så varit fallet, så skulle det ha blivit ett beslut i dag om marginalskattesänkning. Det framgår dock alldeles klart att den orimligt höga marginalbeskattningen gjort arbetet — det inkomstbeskattade arbetet — i vårt land allt mindre lönsamt. För många — kanske för de flesta förvärvsarbetande —- framstår skatteprogressiviteten som direkt löntagarfientlig. Den är emellertid också fientlig mot företagen, mot företagare och mot samhällsekonomin i stort. Marginalskattesänkningar är därför följaktligen och utan tvivel den angelägnaste reformen i vårt land i dag och sannolikt framöver. Borde det då inte vara en självklarhet att alla partier gör allt som står i deras makt för att verkligen angripa problemet där det effektivt och verkningsfullt kan angripas? Vore det inte en självklarhet att man omedelbart tar åtminstone första rejäla greppet på marginalskatteproblemet och ser till att minska progressionen, så att det blir mer kvar av lönehöjningen, mer kvar av extraknäcket än de ca 20-30 926 som i dag blir kvar i vanliga inkomstlägen? Jo, naturligtvis, det säger väl i stort sett hela det arbetande svenska folket. Skattetröttheten är utbredd — man vill ha mer kvar av sina arbetsförtjänster. Det är en rimlig önskan. Man vill — kort sagt — att det skall löna sig att arbeta. Och denna angelägna förändring vill man naturligtvis ha till stånd så snabbt som möjligt. Helst redan i dag. Det skulle också, herr talman, ha varit möjligt för riksdagen, som jag här har nämnt, att redan i dag göra något positivt och verkningsfullt för att göra arbetet, arbetsinsatserna i samhället, lönsammare. En proposition föreligger liksom en partimotion från moderata samlingspartiet med förslag om marginalskattesänkningar för 1980 års inkomster i skikten mellan 34 000 och 114 000 kr. Det innebär ett steg på vägen, ett steg i rätt riktning, ned till ett högsta marginalskatteuttag på 50 96 i vanliga inkomstlägen. Det är målsättningen i vår moderata skattepolitik: Ingen normalinkomsttagare skall behöva bli av med mer än hälften av en inkomstökning i skatt. I dag är det så förfärande mycket mer som försvinner i marginalskatt att detta vårt rimliga moderata krav för många ter sig som en dröm, kanske t.o.m. som någonting overkligt. Men, herr talman, den moderata målsättningen är fullt möjlig att uppnå — och den måste förverkligas om arbete verkligen skall löna sig i vårt land. I finansutskottet, där vi haft att yttra oss över propositionen 160 och de motioner som väckts i anslutning till denna, har det emellertid blivit ett negativt beslut från majoritetens sida. Socialdemokraterna och centern har således bildat majoritet och behagat besluta om att skjuta upp ett beslut om ändring i skatteskalorna till hösten. Detta har nu riksdagen debatterat i åtskilliga timmar. Det finns emellertid anledning att lägga en del synpunkter på frågan. Talesmän för dessa båda partier har försökt förklara varför de intagit denna negativa attityd till ett beslut om skattesänkning under denna vårriksdag — ett beslut som borde ha fattats i dag och gett svenska folket ett positivt och glädjande besked om att trepartiregeringens skattereformpolitik fortsätter. Man får emellertid vänja sig vid många märkligheter i politiken, och flera minst sagt egendomliga händelser har inträffat under detta riksmöte. Men det hör ändå till det märkligaste — och samtidigt sorgligaste — att det under en borgerlig riksdagsmajoritet bildats en majoritet mor ett beslut om marginalskattesänkning i de utskott som har haft att bereda frågan. Jag tror för min del att den nejsägarmajoritet som bildats förvånat — i hög grad förvånat — landets borgerliga väljare. Jag tror nämligen att samtliga borgerliga partier haft en image av skattesänkningsvilja och att det funnits — och finns — stora förväntningar på samtliga borgerliga partier i detta avseende. För all del — de båda partier som bildat nejsägarmajoriteten har argumenterat för sitt negativa ställningstagande. De vill ha en annan utformning av skatteskalorna än vad propositionen föreslår, de har invändningar mot marginalskattetaket, de anser också att det skulle vara bättre om beslutet tas i höst. Ett påstående gör också gällande att det då kan få den bästa effekten i fråga om avtalsrörelsen. Vi moderater har — i likhet med regeringen — en annan och låt mig säga mera verklighetsnära uppfattning även på den punkten. I en avvikande mening, som Rune Rydén och jag fäst vid finansutskottets yttrande till skatteutskottets betänkande 55, konstaterar vi behovet av att bl.a. parterna på arbetsmarknaden på ett så tidigt stadium som möjligt får kännedom om de skatteregler som kommer att gälla under nästa år. Det är ju ändå så att en lönerörelse förbereds på ett mycket tidigt stadium. Då görs överväganden, då — och det gäller nuläget, denna dag — behöver man så många komponenter som möjligt för att kunna summera ett utgångsläge och en rimlig budgivning i löneförhandlingarna. Kort sagt: Det är angeläget att arbetsmarknadens parter redan denna vår får veta vilka skatteskalor och vilka skattesänkningar som skall gälla för åtminstone första året i kommande avtalsperiod. Då kan man, som vi moderater i finansutskottet konstaterar, göra de överväganden som erfordras inför slutandet av nya avtal. När det gäller en eventuell finansiering av en skatteomläggning, alltså en skattesänkning, anser vi moderater att denna fråga med fördel kan skjutas upp till hösten. Vi konstaterar att den samhällsekonomiska och statsfinansiella bedömningen av flera skäl inte bör göras i nuläget. När finansoch skatteutskotten behandlade det här ärendet om en skattereformering, förelåg inte ens kompletteringspropositionen. Det hade visserligen varit angeläget att man vid behandlingen av både propositionen 160 och propositionen 95 om den kommunala ekonomin kunnat sätta in de framlagda förslagen i ett vidare samhällsekonomiskt perspektiv. Det finns emellertid en sådan analys i moderata samlingspartiets motion 2349 till detta riksmöte. Där behandlar vi utvecklingstendenserna i den svenska ekonomin på både kortare och längre sikt. Herr talman! Skall den ekonomiska utvecklingen framöver ens komma i närheten av de förhållandevis optimistiska beräkningarna i 1978 års långtidsutredning, måste det bli en starkare tillväxttakt i vår ekonomi. Det förutsätter — det står i varje fall fullt klart för oss moderater — att skattepolitiken får en sådan utformning, att den kan möjliggöra reala inkomstförbättringar efter skatt för den yrkesverksamma delen av vår befolkning. Med andra ord: Skatterna — främst skatterna på inkomstförbättringar — får inte bli högre än att arbete och ökade arbetsinsatser verkligen lönar sig. Skattepolitiken får inte vara arbetsfientlig, den får inte stimulera det kvittolösa samhället. Den får inte stimulera en svart arbetsmarknad där man byter tjänster och försöker hitta kryphål för att komma undan skatt. Det är dess värre en sådan utveckling som pågår i vårt land, trepartiregeringens upprepade skattesänkningsreformer till trots. Men det skulle ha varit ett betydligt mera skattepressat samhälle vi upplevt i dag om vi inte fått till stånd de skattereformer som trepartiregeringen åstadkom 1977 och 1978 genom en indexreglering av skatteskalan. Vi är på rätt väg i så måtto. Men lägre skatter — även om det i första hand begränsas till sänkning av marginalskatterna — förutsätter en återhållsamhet med offentliga utgifter. Vi moderater har i år föreslagit utgiftsbegränsningar, besparingar på drygt 2 miljarder. Vi kan komma att utöka denna besparingspost, och den skulle i stort sett redan nu kunna finansiera den skattereformering som regeringen och vi moderater vill genomföra. Nyss sade Kjell-Olof Feldt här i debatten att moderaterna säger nej till finansiering av en skattesänkning och talar — påstod han — i hotfulla ordalag om nedskärningar. Herr Feldt gjorde en antydan om att det skulle vara på det sociala fältet. Nej, det är inget hotfullt tal vi för från moderat håll. Det uppfattas inte heller så bland människorna. Det är ett positivt tal, som innebär förslag som ger oss förutsättningar att kunna åstadkomma det som medborgarna helst önskar, nämligen skattesänkningar. Skattesänkningar har också en långsiktig, positiv verkan. De befrämjar en ekonomisk tillväxt i och med att det blir lönsamt att arbeta. Därigenom uppstår en självfinansiering, om man så vill uttrycka det. Det är mot denna bakgrund som vi moderater finner det bäst och lämpligast att nu, denna dag, låta riksdagen besluta om en marginalskattesänkning och ett tak för marginalbeskattningen, samtidigt som vi låter bedömningen av den eventuella finansieringen ske i höst. Först då kan vi göra den översiktliga bedömning som krävs — både vad gäller den externa ekonomiska utvecklingen och vad gäller den löneoch kostnadsutveckling som vi har i landet. Då, i höst — och först då — bör dessa frågor bedömas.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
Herr talman! Jag konstaterade efter att ha hört herr Knutsons anförande att det inte var någon överdrift när jag påstod att man från moderat håll ute i talarstolarna säger att centern är motståndare till marginalskattesänkningar. För även här i riksdagens talarstol, där objektiviteten bör vara störst, sade herr Knutson samma sak, trots att det föreligger ett förslag till marginalskattesänkningar från centerns sida. Vidare sade herr Knutson: Förklara denna negativa attityd att skjuta på problemet! Men behöver det ligga någon negativism i detta? Inte heller ert skatteförslag skulle träda i kraft förrän den 1 januari, och det är fullständigt möjligt att klara detta också med ett uppskov till hösten. Herr Knutson inledde med att säga att han är överens med mig om komplexiteten i detta, alltså att lönerna har korrigerats med hänsyn till skatterna. Ja, så är det naturligtvis, men det förhållandet har vi, och det kommer vi sannerligen inte ur enbart genom att sänka skatterna.

Herr talman! Jag har inte gjort någon värdering av centerns motion i den här skattefrågan. Jag har inte gjort något påstående om att centern skulle vara negativ till marginalskattesänkningar. Jag har konstaterat att det är mycket beklagligt att centern inte är med på att nu fatta ett beslut om detta. Det är nu som beslutet borde fattas. Det är ingen tillfällighet att regeringen har lagt fram propositionen till denna vårriksdag.

I själva verket är det en obetydlig skillnad i nettoutfallet fören normal inkomsttagare, som har de bidrag som i stor utsträckning tillfaller barnfamiljer, och t.ex. en generaldirektör, som då har en proportionellt mycket högre skatt. Men, herr Kristiansson, visst kan vi åstadkomma förändringar på detta område med hjälp av sänkningar av marginalskatten. Det har bl.a. SACO påvisat i en omfattande analys med mycket omsorgsfullt gjorda beräkningar, och det har även skett från TCO-håll. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk för att närmare redogöra för det nu, för jag tror att Axel Kristiansson som erfaren ledamot av riksdagens finansutskott väl känner till de flesta fakta.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, utan jag vill bara slå fast att Göthe Knutson sade att sannolikt kommer de borgerliga väljarna att notera som beklagligt att centern var emot marginalskattesänkningar.
Herr talman! Exakt så som mina ord föll återgavs de kanske inte av Axel Kristiansson, men det spelar mindre roll. Jag har uttryckt iakttagelsen att det är med förvåning som borgerliga väljare noterar att centern gjorde sällskap med socialdemokraterna mot ett beslut i dag. Men låt oss nu hoppas, om det blir ett beslut om marginalskattesänkning till hösten, att det blir ett beslut på de goda premisser som föreligger. Först skall vi emellertid göra de ansträngningar som göras kan för att få igenom ett beslut denna dag.

Herr talman! Jag skall i den här debatten ta upp två frågor: dels hur en sänkning av den statliga inkomstskatten skall finansieras, dels vilken effekt på samhällsekonomin i stort som en sådan skatteomläggning kan få. När det först gäller finansieringen av sänkta marginalskatter har alltså centern och socialdemokraterna kunnat enas kring en linje som innebär att man säger att skatteomläggningen i sin helhet skall finansieras, men man avvisar samtidigt en del av de förslag för att finansiera skatteomläggningen som har lagts fram. Först några ord om vad majoriteten faktiskt säger. I skatteutskottets betänkande nr 55 står det på s. 69 att ”beslut som minskar statsinkomsterna —--- bör kompenseras fullt ut genom motsvarande inkomstförstärkningar”. I finansutskottets betänkande nr 35, som behandlar den kommunala delen av skatteomläggningen, noteras att de ökade statsutgifter som blir följden av den föreslagna reformen ”i sin helhet skall finansieras genom åtgärder som ökar statsbudgetens inkomster”. De båda utskotten förordar alltså att åtgärder på skattesidan, som innebär att statens inkomster minskas, måste kompenseras med inkomstförstärkningar av annat slag. Jag tycker det är tillfredsställande uttalanden från de båda utskotten. De av regeringen föreslagna skattelättnaderna skulle sammanlagt kosta ca 4,5 miljarder kronor. Den utbyggnad av det kommunala skatteutjämningssystemet, som tillstyrks av finansutskottet i dess betänkande nr 35 och som är en del av den totala skatteomläggningen, kostar ca 1,7 miljarder. Det märkliga är nu att centern och socialdemokraterna säger nej till sänkningen av den statliga inkomstskatten under åberopande av att man inte har någon finansiering, men samtidigt godtar man reformeringen av de kommunala skatterna till en kostnad på 1,7 miljarder, utan att man kan finansiera mer än en liten del av den omläggningen. Man säger t.ex. nej till det förslag om höjd energiskatt som framförts av regeringen, och centern avvisar för sin del också förslaget om att barnomsorgsavgift skall uttas även av egenföretagare. Det är i själva verket bara en en enda inkomstförstärkning som finns med i de betänkanden som i dag ligger på kammarens bord, och det är förslaget om en höjning av stämpelskatten. Den ger statskassan drygt 0,5 miljarder kronor. Resten av kostnaden för den kommunala skatteomläggningen — ca 1,2 miljarder kronor — har skatteutskottet alltså inte något förslag om hur man skall täcka. Mot den bakgrunden är det obegripligt att socialdemokraterna i skatteutskottet har kunnat skriva under att deras eget yrkande om att staten skall ges full täckning för kostnaderna för skatteomläggningen tillgodosetts genom det förslag som skatteutskottet nu lägger fram. Detta står att läsa på s. 69. Jag tycker att det här är helt obegripligt. Socialdemokraterna som har krävt en totalfinansiering av både den statliga och den kommunala delen av skatteomläggningen anser att deras yrkande är tillgodosett genom ett förslag som innebär att man höjer stämpelskatten och därmed finansierar en niondel av hela skatteomläggningen. Min första fråga till Kjell-Olof Feldt blir därför: Hur går detta ihop? I själva verket är det, enligt min mening, bara i regeringens proposition som det finns en totalfinansiering av den föreslagna skatteomläggningen. För samtliga oppositionspartier gäller att det finns luckor i finansieringen. Det är mot den bakgrunden som det är svårt att tro på skatteutskottsmajoritetens argument att man nu säger nej till sänkningar av den statliga skatten, därför att finansieringsfrågor inte har lösts. Till yttermera visso har ju folkpartiets representanter både i finansutskottet och i skatteutskottet förklarat sig vara beredda att diskutera någon form för finansiering av hela skatteomläggningen som skulle beslutas nu i vår, men de andra partierna har inte velat gå in på den diskussionen. De har i stället till nästan varje pris velat forma en majoritet, som skulle avvisa regeringens skatteförslag. Jag tycker att både centerns och socialdemokraternas ställningstagande från olika utgångspunkter är förvånande. Först några ord till centern. När trepartiregeringen tillträdde i oktober 1976 uttalades i den nya regeringens regeringsförklaring att en varaktig skattereform skulle genomföras. Denna reform skulle innehålla sänkta marginalskatter i vanliga inkomstlägen och åtgärder för att hålla nere kommunalskatterna. Så sent som i oktober förra året upprepade trepartiregeringen några dagar före sin avgång detta löfte om förslag till sänkta marginalskatter. Den proposition som regeringen presenterade i mars i år om en omläggning av skattesystemet kan ses som ett fullföljande av den skattepolitik som trepartiregeringen förde, och den borde därför i dag kunna få stöd av centerpartiet. Inte heller socialdemokraterna har något konkret yttrande om en inkomstförstärkning, som skulle täcka deras förslag till skatteomläggning. Jag kritiserar nu i och för sig inte socialdemokraterna för det. Deras huvudsakliga finansieringsalternativ, den s.k. produktionsfaktorsskatten, kan självfallet inte bli föremål för beslut nu utan måste, som bl.a. LO-ordföranden uttalat, bli föremål för ytterligare utredning. Det är också bl.a. därför som regeringen har tillsatt en särskild utredning angående olika former av bruttoskatter. Den utredningen skall som en av sina första uppgifter närmare belysa just produktionsfaktorsskatten och dess verkningar i jämförelse med andra tänkbara finansieringsalternativ, t.ex. arbetsgivaravgifterna. Avsikten är att utredningen skall arbeta så, att det i höst finns ett underlag för regeringens och riksdagens ställningstagande till val av finansieringskälla för skatteomläggningen. Det är därför som vi ifrån folkpartiets sida har menat att man nu inte bör binda sig i fråga om valet av finansieringskälla utan endast uttala att reformerna i fråga om både den statliga och den kommunala skatten i sin helhet skall finansieras och att beslut om val av finansieringskälla skall fattas i höst. Detta har varit vår huvudlinje, och jag tycker fortfarande att det finns goda skäl för en sådan procedur. Jag tycker framför allt att den borde ha hälsats med tillfredsställelse av socialdemokraterna. Ett sådant här förfarande innebär ju att riksdagen sannolikt får en reell chans att pröva förslaget om en ny produktionsfaktorsskatt redan i höst. Den möjligheten har inte riksdagen nu i vår. Trots detta har vi alltså, som både Holger Bergqvist och Ingemar Mundebo påpekat tidigare i debatten, från folkpartiets sida varit beredda att gå de andra partierna till mötes och diskutera ett finansieringsbeslut för skatterna redan i vår, men det är då vi har mötts av kalla handen. Centern och socialdemokraterna har inte velat diskutera finansieringen av skatteomläggningen med oss vare sig i finansutskottet eller i skatteutskottet. Kanske beror det på att enigheten mellan dessa partier bara har gällt en sak, nämligen att nu säga nej till förslaget om sänkta marginalskatter. Herr talman! Jag har förståelse för argumentet att skattebeslutet inte får ses isolerat från den lönerörelse som startar i slutet av detta år. Det naturliga vore ju då att både skatteskalornas utformning och finansieringen av skatteomläggningen var klara vid lönerörelsens början. Om det inte är möjligt så skulle det åtminstone vara en fördel för lönerörelsen om skatteskalorna var kända när lönerörelsen startade. Med den linje som socialdemokraterna och centern nu har har valt så kommer sannolikt lönerörelsen att få börja utan att riksdagens beslut vare sig i fråga om skatteskalorna eller i fråga om finansieringen är kända. Med centerns och socialdemokraternas linje — att skjuta även beslutet om 1980 års skatteskalor till efter valet — kommer både skatteadministrationen och arbetsmarknadens parter att få beskedet om 1980 års skatter mycket sent. Förhoppningsvis bör väl huvudlinjerna i skatteomläggningen kunna klarna under den första riksdagsmånaden i höst, alltså i oktober, men det definitiva beslutet i riksdagen lär dröja fram emot den 1 december. Detta kan komma att skapa problem både för skattemyndigheterna och för arbetsmarknadens parter. Vi har från folkpartiets sida utgått från att en omläggning av skattebördan från den direkta inkomstskatten till indirekta skatter av olika slag på lång sikt är till nytta för vårt lands ekonomiska utveckling. Om människor får behålla en större del av en löneökning eller av inkomsten från en extra arbetsinsats så kommer det att stimulera människor till ökade insatser i produktionen. Det kommer i sin tur på lång sikt att öka det samlade produktionsresultatet och därmed skatteunderlaget för staten och kommunerna. Med nuvarande system motverkar ofta de höga marginalskatterna lusten till ytterligare arbetsinsatser både i mellaninkomstlägen och i höga inkomstlägen. Jag har också svårt att förstå att en sänkning av skatten på arbetsinkomst, som i sin helhet är täckt av andra inkomstförstärkningar, skulle kunna vara inflationsdrivande. Tvärtom borde en sådan skatteomläggning kunna bidra till en mera balanserad utveckling av löner och priser. Detta gäller självfallet under den givna förutsättningen att sänkningen av den statliga inkomstskatten kompenseras genom skatteeller avgiftshöjningar på andra områden. Jag delar inte moderata samlingspartiets uppfattning att man inte ens på kort sikt skulle behöva finansiera det inkomstbortfall som skattesänkningen medför. Moderaternas resonemang är i nuvarande läge riskabelt, eftersom det skulle leda till en ytterligare ökning av det statliga budgetunderskottet och till en ytterligare påspädning i en uppåtgående konjunktur. Det är således inte möjligt att på en gång förorda både en sänkning av inkomstskatten och en sänkning av företagens sociala avgifter. Om man genom sänkta marginalskatter vill komma ifrån skattesystemets negativa verkningar på arbetsvilja och på skattemoral, då måste man acceptera en höjning av indirekta skatter eller av företagens sociala avgifter. Den plötsliga koalitionen mellan centern och socialdemokraterna i skattefrågan reser många frågor. Kommer det att finnas politiskt utrymme för en verklig marginalskattereform efter valet i höst? Kommer de båda partier som nu i finansoch skatteutskotten bildat majoritet att också i fortsättningen följa samma linje i skattefrågan? Vilken roll kommer i så fall produktions faktorsskatten att spela i ett framtida skattesystem? Vilka andra skattekällor kan vara möjliga att utnyttja som alternativ till eller vid sidan om en kommande produktionsfaktorsskatt? Kommer i så fall en sådan utformning av den indirekta beskattningen att innebära en höjning av det totala skattetrycket i samhället? Ja, herr talman, företrädarna för den nya skattekoalitionen i riksdagen har många frågor att svara på, men de frågorna har förblivit obesvarade i dagens debatt. Den brydsamma statsfinansiella situationen har ofta åberopats som skäl för ställningstagandet, men debatten i dag har visat att det var ett svepskäl. Det hade varit möjligt att fatta en ansvarsfullt beslut om finansiering av skatteomläggningen, men majoriteten i riksdagen ville inte eller vågade inte. Den nya majoriteten är visserligen ense om att säga nej till regeringens förslag till skatteomläggning, men man är bara skenbart överens om vad man vill sätta i stället. Det statsfinansiella argumentet har fungerat som ett svepskäl för att dölja oenigheten om vad uppskovet i skattefrågan verkligen innebär. Jag måste säga, herr talman, att jag tycker att det är ledsamt också av ett annat skäl. De statsfinansiella problemen är verkligen så allvarliga, att de skulle förtjäna ett bättre öde än att fungera som täckmantel för dessa partipolitiska manövrer. Jag delar i grund och botten den oro för situationen som t.ex. den socialdemokratiske ekonomen Carl Johan Åberg har gett uttryck för, bl.a. i en artikel i Dagens Nyheter den 30 mars i år. Också jag har, bl.a. här i kammaren för ett och ett halvt år sedan, skisserat de risker som enligt min mening är förenade med ett bestående stort underskott i statsbudgeten. Även Carl Johan Åberg pekar på detta och säger att han känner en oro för de stigande statsutgifterna. Han skriver: ”pengarna rinner iväg — till kulturen, till forskningen, till kommunerna, till företagen”. Hans beskrivning gäller regeringens budgetpolitik men kunde lika gärna gälla socialdemokraternas budgetpolitik. I dag kan vi på kammarens bord finna socialdemokratiska överbud till just kommunerna och kulturen. Det ena gäller det ärende om den kommunala ekonomin som är nästa punkt på föredragningslistan. Där föreslår socialdemokraterna höjda bidrag till kommunernas barnomsorg och till den kommunala nykterhetsvården. Det andra gäller vissa höjda anslag till barnkulturen. I går fattade näringsutskottet beslut om att föreslå riksdagen ett med 300 milj.kr. ökat stöd till utvecklingsfonderna för företagen. Så visst rinner pengarna i väg! Men det parti som sätter sprätt på mest pengar här i kammaren är socialdemokraterna. Jag måste fråga Kjell-Olof Feldt och Olof Palme: Känns det inte besvärande att på detta sätt försöka köra åt två håll på en gång när det gäller finanspolitiken? Dagens skattebeslut för oss alltså inte en millimeter närmare en lösning av de statsfinansiella problemen. Det kan, som kommer att visas av debatten senare i kväll om kommunalskatteutjämningen och den kommunala ekonomin, tvärtom leda till att den statsfinansiella situationen ytterligare förvärras. Tillsammans med den uteblivna marginalskattesänkningen för dagen blir detta resultatet av den nya skattepolitiska alliansen mellan centern och socialdemokratin.

Herr talman! Jag är ytterst förvånad över att finansutskottets ordförande påstår att det inte heller finns någon finansiering för den kommunalekonomiska propositionen. Det är ju i själva verket så att vi i stort sett har godtagit vad regeringen har föreslagit på den kommunalekonomiska sidan. Det är riktigt att det föreligger en reservation i socialförsäkringsutskottet. Men vi har å andra sidan för skatteutskottets del åstadkommit rätt väsentliga inkomstförstärkningar. Vi har alltså i det närmaste 1 000 milj.kr. på skatteutskottssidan. Det övriga gäller avgifter och behandlas av andra utskott; det går inte över skatteutskottet. Jag kan inte se annat än att det finns full täckning — eller i det närmaste full täckning — när det gäller anspråken på den kommunalekonomiska finansieringen. Det kommer i och för sig att tas upp i nästa ärende på föredragningslistan. Vi har utgått ifrån att det skall bli full finansiering i överensstämmelse med vår uppfattning att om man fattar beslut, så skall man också anvisa pengar. Men vi kan kanske återkomma till detta när det ärendet egentligen skall behandlas. Om det verkligen är på det sättet som Björn Molin här påstår, så har ju regeringen syndat på nåden i stor utsträckning. Men det tror jag inte man kan anklaga den för i detta hänseende. När det gäller försöken att nå en överenskommelse i skatteutskottet mellan folkpartiet och centern har jag tidigare här i dag påvisat att vi gjorde allvarliga försök och att våra två partier hade haft förutsättningar att lyckas. Men för att få majoritet hade vi behövt ha moderaterna med, och där var det tvärstopp. Detta har jag alltså redovisat förut i dag, och Holger Bergqvist har intygat att det var en helt korrekt beskrivning. Så kommer nu Björn Molin och fullständigt vanställer denna beskrivning. Vi som var närvarande i utskottet bör väl i alla fall ha större möjligheter att ge den riktiga skildringen än den som inte var med.

Herr talman! Björn Molin, finansutskottets ordförande, hade svårt att förstå moderaternas resonemang; han fann det riskabelt. Får jag först säga att allmänheten, människorna i gemen, har litet svårt att förstå det där som politikerna i så stor utsträckning sysslar med, nämligen att sänka en skatt ibland och genast höja en annan. Vad blir det för meningsfullt med det? frågar man. Här är det så, Björn Molin, att vi icke har kategoriskt avvisat ett eventuellt tvingande behov av finansieringar eller ett behov av att suga upp en köpkraft. Vi har — och det har jag sagt nyss från kammarens talarstol — föreslagit att man skjuter på frågan om finansiering till i höst. Först då har vi den rätta överblicken över det ekonomiska läget. Vi har då kort sagt de bäst förutsättningarna för att pröva den här frågan. Vår målsättning på moderat håll är att genomföra denna sänkning av marginalbeskattningen utan att höja någon annan skatt. Men vi säger också — och jag kan här läsa högt för herr Molin ur vår motion 2349,s. 17, att det i vissa situationer kan vara konjunkturpolitiskt nödvändigt att vidta vissa skattehöjningar: ”Något som helst underlag för ett ställningstagande till förmån för skattehöjningar finns emellertid inte i dagsläget. Den ekonomiska politiken bör inriktas på att söka undvika sådana.” Det är vårt bestämda ställningstagande, och det finns alltså också i vår motion. Jag kan inte se — och det kan knappast någon skattebetalare heller — att detta skulle vara särskilt riskabelt.

Vi har vidare att notera ett förslag om att barnomsorgsavgiften skall ingå i egenavgiften, vilket skulle drabba väldigt många människor, och en stämpelskatt, som vi också definitivt avvisar. Vi säger att det i stället finns förutsättningar för att komma till rätta med mycket av problematiken genom att stimulera sparandet.

Herr talman! Av de folkpartister som hittills har uppträtt var Björn Molin otvivelaktigt den som var allra surast över att partiet nu åker på ett nederlag. Nu gjorde han en väldigt stor affär av huruvida olika partier vill finansiera de förslag som behandlas i riksdagen i dag. Jag kan bara konstatera att Björn Molin tydligen inte alls har förstått vad det är vi säger på den socialdemokratiska sidan, utan han framhärdar i att folkpartiet är det enda parti som har full täckning för skattesänkningsförslaget och den kommunalekonomiska reformen. Det skulle vara 4,5 miljarder som man har täckning för. Nu vet vi emellertid att det konkreta förslag som regeringen har framlagt täcker bara 2,5 av dessa 4,5 miljarder. Men det är inte det som är poängen, utan poängen är att vi anser att det icke är 4,5 miljarder som skall täckas, utan 7,5 miljarder — dvs. den sänkning av skatterna som ni åstadkom med indexregleringen och i alla era budgetkalkyler helt struntar i — och dem har vi med i våra. Det är den stora skillnaden. Låt mig ytterligare poängtera att vi vill täcka dessa 7,5 miljarder genom en produktionsskatt. De skattehöjningar som kommer att beslutas här i övrigt behövs för att förstärka budgeten, och dem räknar vi inte in som täckning för skattereformen. För att förklara varför vi inte är med på vissa av de skatteförslag som folkpartiet har lagt fram vill jag säga att det handlar om det här ”lappandet” igen. Vi försöker ge skattepolitiken en ny inriktning genom att välja en skatt som vi tror är rättvis, samhällsekonomiskt konsekvent och riktig och som ger oss ett underlag för fortsatt reformering av skattesystemet. Men då vågar ni inte vara med. Sedan har jag svårt att ta på allvar Björn Molins upprördhet över att riksdagen nu säger nej till en höjning av oljeskatten. Alla vet ju att regeringen i dessa dagar våndas inför krav på höjningar av oljepriset med 40 96. I själva verket, Björn Molin, tror jag att ni folkpartister är ganska glada över att det här regeringsförslaget inte genomförs och ytterligare driver på inflationen, hyreshöjningarna och annat — men det kanske inte passar att säga det. Låt mig bara också säga, när det talas om våra överbud, att Björn Molin har uppträtt som budgetdepartementets förlängda arm här i riksdagen och hutat åt olika utskott som inte följer vad han anser vara budgetministerns förmaningar. Björn Molins moraliska brösttoner skulle låta litet bättre om regeringen hade försökt visa motsvarande ansvar som nu avkrävs riksdagens utskott. Sedan budgetpropositionen lades fram i januari har regeringen presenterat förslag om ökade utgifter med 6 miljarder utan någon som helst finansiering och uppvisar en stark försämring av den budget som man redovisade i januari. Då är det ganska obetänksamt att säga att andra partier skall visa det ansvar som regeringen så uppenbart sviker.

Herr talman! Björn Molin har, liksom tidigare också representanter för moderaterna, pratat om att man skall sänka marginalskatterna för att stimulera till mera arbete. Vad är det då för arbete som man skall stimuleras till och vilka skulle effekterna bli? Är det fråga om mera övertidsarbete för de arbetande i fabriker, verkstäder och liknande? Är det fråga om en ökad produktivitet som medför ökad stress, ökad utslagning och utsortering av arbetare med svåra sociala konsekvenser? Är det extraknäcken som man tänker sig skall öka på grund av en sänkning av marginalskatterna? De breda skikten, lågoch mellaninkomstskikten, är inte betjänta av skatteförändringar för att kunna extraknäcka för sin försörjning, Björn Molin. För dessa grupper är det angelägnare att de får en totalt sett lägre skatt för att kunna höja sin levnadsstandard. Den genomsnittlige industriarbetaren har under de borgerliga nödåren förlorat två månadslöner. Och jag kan garantera Björn Molin och andra borgerliga ledamöter här, att dessa arbetare inte är intresserade av att ta igen dessa förlorade år genom extraknäckande, övertid eller ökad stress och utslagning på jobben. Möjligen kan de skattesänkningar som folkpartister och moderater talar om tjäna de generaldirektörer som Göthe Knutson talade om eller andra som kan profitera på olika sätt och som med ett sådant system kan ta fram de dolda inkomster som de i dag har.

Herr talman! Jag är något förvånad över att Björn Molin talar om nya koalitioner i ett läge där hans eget parti — och regeringen — gång efter annan måste söka stöd hos olika partier. Det måste vara ganska svårt att i olika frågor hålla reda på vilken koalition som just då gäller. Här ställdes på nytt en fråga som jag har besvarat två gånger i dag, nämligen var centern står i denna nya situation. Vi har presenterat vårt förslag i motionen 2432, och det förslaget håller vi fast vid. Jag har också svarat på en direkt fråga av budgetministern om vår syn på indexreglering, kommunalskatter och marginalskatter. Jag beklagar att Björn Molin inte har lyssnat på debatten; om han hade gjort det, hade han vetat svaren på dessa frågor. Jag tror att det är angeläget att se frågan som den verkligen är. Här finns det två partier som har en likartad uppfattning om att man samtidigt som man fattar beslut om skattesänkningar också skall fatta beslut om finansieringen av dem. Att här säga att vi har bildat en koalition är att dra ut konsekvenserna alldeles för långt — något sådant nämns inte i denna överenskommelse. Verkligheten är den att socialdemokraterna har anslutit sig till vår motion. Vi har presenterat vår ståndpunkt i partimotionen, och den står vi fast vid.

Herr talman! Det sades att jag hade gjort en stor affär av frågan om skattesänkningen var finansierad eller inte — och det är klart att jag har gjort dei. Det sammanhänger med att centerpartister och socialdemokrater som ett huvudargument för att nu inte fatta ett skattebeslut har haft att en finansiering inte föreligger. Det har varit en huvudfråga för dessa båda partier. Vad jag har sagt är att om man tittar på skatteomläggningen i sin helhet, alltså både den statliga och den kommunala sidan, har de andra partierna ännu lägre grad av täckning. Vi kommer alltså att besluta om en omläggning av det kommunala skatteutjämningssystemet till en kostnad nästa år av 1,7 miljarder. Moderaterna har ingen täckning alls. Göthe Knutson motiverade detta och var närmast stolt över att man inte har någon finansieringsmetod. Jag lämnar honom åt sidan, eftersom det är de båda andra partierna som har en seriös argumentation och säger att man eftersträvar en finansiering. Jag vill påpeka att det för centerns del fattas 600 miljoner. Det var detta, Alvar Andersson, som jag syftade på med mitt inlägg. Dels har centern sagt nej till förslaget om en höjd oljeskatt — vilket skulle ha givit 400 miljoner, dels har centern sagt nej till förslaget att låta barnomsorgsavgiften gälla för egenföretagarna. Det innebär ett bortfall på 200 miljoner. Det saknas alltså totalt 600 miljoner. För socialdemokraternas del gäller att man har sagt nej till förslaget om höjd oljeskatt. Det innebär ett bortfall på 400 miljoner. Dessutom har man kommit med en del förslag om höjningar av statsbidragen till kommunerna, vilka kostar litet drygt 400 milj.kr. De förslagen har dock inte fått majoritet i finansutskottet. När jag talar om överbud från socialdemokraternas sida beror det, Kjell-Olof Feldt, på att ni har föreslagit ett antal påslag på utgiftssidan — inte i storleksordningen 6 miljarder, det påstår jag inte. Jag skall inte heller här räkna upp alla förslag, men det gäller bl.a. bidrag till driften av grundskolan, höjda bostadsbidrag, ökade bidrag till kommunerna och en hel del annat. Ni har i varje fall föreslagit höjda avgifter i miljardstorlek. Mot bakgrund av att ni har gjort ett så stort nummer av risken för att budgetunderskottet ytterligare ökar menar jag att ni har skyldighet att besvara hur ni nu avser att finansiera dessa höjda utgifter för statens del. Kjell-Olof Feldt har på denna fråga inget annat svar än en hänvisning till promsen. Jag har sagt att promsen är en finansieringsform som vi verkligen allvarligt bör överväga, men ni har inget yrkande om att vi nu skall besluta om att införa en proms. Ni accepterar att man avvaktar utredningen och att man först i höst fattar beslut om promsen. Det innebär att ni godtar att ert alternativ för finansiering av skatteomläggningen skjuts till hösten men att ni kritiserar oss för att vi i motsvarande grad säger att finansieringen bör skjutas till hösten.

Herr talman! Finansutskottets ordförande Björn Molin har tytt mina uttalanden så, att jag skulle vara stolt över att vi moderater ej har någon finansiering att föreslå. Det är antingen ett hörfel av Björn Molin eller också har han inte uppfattat vad jag alldeles nyss sade. Med tanke på att debatten har pågått så länge skall jag inte upprepa det. Vill Björn Molin utläsa stolthet hos mig —så å la bonheur. Det gäller i så fall för den konsekventa skattepolitik som mitt parti, moderata samlingspartiet, för. Vi vill inte höja skatterna i onödan. Vi vill över huvud taget inte höja skatterna utan i stället sänka dem. När vi nu har möjlighet att genomföra en marginalskattesänkning, som är den mest angelägna reform som vi kan genomföra från riksdagens sida, bör vi inte genast ta med den andra handen och bl.a. genomföra en höjning av oljeskatten — särskilt inte i det läge som vi nu befinner oss i, där inflationen har börjat sticka upp huvudet igen. Vi fick under trepartiregeringen — under Gösta Bohmans tid som ekonomiminister — en väldigt förnämlig dämpning av prishöjningarna. Inflationen nådde inte upp till mer än hälften av vad den var under det första svåra året. Vi skall inte nu hälla ytterligare olja på brasan, utan låt oss hålla igen. Jag upprepar bara en sak, herr talman: Vi moderater vill uppskjuta ställningstagandet beträffande en eventuell finansiering av en skattesänkning till hösten. Först då kan vi göra de korrekta bedömningarna.
Herr talman! Björn Molin preciserar sig nu till att det skulle fattas 600 milj.kr. i finansieringen av den kommunalekonomiska propositionen. Jag vill peka på att med det beslut som vi kommer att fatta om en liten stund kommer det genom en tidigareläggning av stämpelskatten in pengar för det närmaste budgetåret. Detta ger givetvis inte några ökade intäkter på längre sikt jämfört med regeringens förslag. Vi har vidare det lilla tillskott som avslaget på regeringens förslag om gåvoskatt innebär, men det är i och för sig felräkningspengar. Vi har vidare 100 miljoner på bilaccisen. Det reducerar skillnaden till 200 milj.kr. Jag vill inte diskutera oljeskatten i dag, därför att den skall behandlas av utskottet i morgon. Marginalerna är i alla fall ytterst små, och vår princip har varit att det skall finnas full täckning för de förslag i propositionen som vi tillstyrker och som riksdagen skall fatta beslut om i dag. Vi har velat ha full täckning för beslut om skattesänkningar. I skatteutskottet har man inte fått någon majoritet för att riksdagen i dag skulle ta ett beslut om skattesänkningar. Därför har vi anslutit oss till den majoritet som fortfarande håller på den förutsättningen att man skall helfinansiera en marginalskattesänkning. Vi får ta det beslutet till hösten, när såväl skattesänkningsförslaget som förslag till finansieringen av detsamma föreligger för riksdagen att ta ställning till på en gång.

Herr talman! Finansutskottets ordförande vill diskutera budgetpolitiken på samma partiella sätt som sin budgetminister. Det enda som vi i dag får diskutera enligt folkpartiet är vissa av folkpartiet öronmärkta skatter som man säger skall finansiera 1980 års skattereform. Det är detta som är både förvillande och litet meningslöst. Låt mig då förklara för Björn Molin att vi socialdemokrater har ett fullständigt budgetalternativ för 1979/80, som vi har lagt fram i motionen med anledning av kompletteringspropositionen. Det ger ett budgetsaldo som är 4 miljarder bättre än det av regeringen redovisade. Och så innehåller vårt budgetalternativ alla de ”överbud” som Björn Molin talade om, och det innehåller våra besparingar, våra inkomstförstärkningar och våra skattehöjningar. Detta är vår budgetpolitik, Björn Molin, och i motsats till Ingemar Mundebo och regeringspartiet är vi beredda att diskutera dessa förslag i ett sammanhang. Detta lösryckta sätt att plocka ut några bitar här och var som ni praktiserar gör ju debatten mer förvirrande än den behöver vara. Klarnar det nu för Björn Molin? I annat fall börjar jag förstå hur det har gått till i regeringskansliet, när man fått ett budgetunderskott på 49 miljarder. Jag börjar förstå det, om det är så att man inte litet mer kan koppla ihop sina utgiftsoch skatteförslag. I mitt inlägg försökte jag visa att ett huvudskäl för oss att säga nej till folkpartiets skatteförslag är att det försvårar avtalsrörelsen. Det berörde inte budgetministern. Han verkade helt okunnig om det problemets existens. Och det enda Björn Molin har att anföra på den punkten är att det är besvärligt och farligt att arbetsmarknadens parter inte får besked om skatteskalorna före avtalsrörelsens början. För det första är det fel — våra skatteskalor finns och kommer att föras ut i avtalsrörelsen, och vi står för dem. I motsats till folkpartiet, Björn Molin, kan vi faktiskt säga att blir det en socialdemokratisk regering, så blir det också den skatteskalan som genomförs. Björn Molin är inte i den positionen. För det andra förbigår folkpartiet här helt det faktum att det skatteförslag som i dag kommer att avlivas har avvisats av åtminstone en av de stora löntagarorganisationerna. Det besked som folkpartiet anser sig ha givit harav LO beskrivits så, att det allvarligt försvårar avtalsrörelsen. LO vill alltså ha ett nytt besked. Och det kommer man att få — från oss.

Herr talman! Björn Molin förbigick mitt föregående inlägg med tystnad. Han kände sig antagligen besvärad av att behöva erkänna att det är med extraknäck, övertidsarbete och värre stress på jobbet som arbetarna skall finansiera folkpartiets tänkta skattesänkningsförslag. Björn Molin säger att det bara finns två partier som har absolut täckning för sina förslag. Det är felaktigt. Det tyder på att Björn Molin inte har läst de förslag som behandlas i skatteutskottets betänkande. Vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit en helt annan reformering av skatterna än den som folkpartiet förordar och som folkpartiet inte klarar att finansiera. Vi har med bred marginal klarat finansieringen av de reformer som vi föreslagit. Skillnaden är att vi anvisar helt andra finansiärer.

Men vi vill inte belasta landsting och kommuner med arbetsgivaravgiften. Som bekant är vi också motståndare till den inflationsskyddade skatteskalan. Tar man bort den har man ytterligare flera miljarder att finansiera våra förslag med. Jag förstår att Björn Molin inte vill kännas vid de här förslagen. Vi har en helt annan skattepolitisk målsättning än folkpartiet. De finansiärer Björn Molin vill ha är arbetarna och tjänstemännen här i landet. De finansiärer vi föreslår är de som drabbas av skärpt realisationsvinstbeskattning, kapitalbeskattning och en förändring av avdragssystemet.

Herr talman! Låt mig först till Göthe Knutson säga att det lät som om han var nöjd med moderaternas linje att man inte skulle finansiera en skatteomläggning. I vilket fall som helst är det innebörden av moderaternas förslag. Om det är moderaterna ensamma. Övriga partier anser att sänkta marginalskatter och ett bättre stöd åt kommunerna måste finansieras, om man vill ta ett statsfinansiellt ansvar. Till Alvar Andersson vill jag säga att jag tror det är riktigt att påstå att det f. n. saknas 600 milj.kr. för centerns del. Jag ser att Alvar Andersson skakar på huvudet. Om centern ändrar sig vid justeringarna i några utskott så är det bra. Jag noterar också med tillfredsställelse att Alvar Andersson sade att man vill finansiera det här. Det betyder att man vill finansiera de utgifter som dagens beslut innebär i fråga om den kommunala ekonomin och den skatteomläggning som skall komma till hösten. På den punkten är vi ense, även om jag anser att centern inte helt har levt upp till detta. Jag noterar också att man från centerhåll har sagt att man i sak står kvar vid vad man uttalat i skattefrågan i höstas, och det är också tillfredsställande. Kjell-Olof Feldt sade att socialdemokraterna har ett fullständigt budgetalternativ. Det vill man diskutera, men man vill inte diskutera enskilda punkter på några hundra miljoner kronor. Det är tydligen inte intressant. Då måste jag ändå få säga: Inkomstsidan i ert budgetalternativ består praktiskt taget enbart av produktionsfaktorsskatten, och den har man nu skjutit på. Ni hade ett yrkande om produktionsfaktorsskatten i mom. 19 i hemställan i motionen 2433. Det avstyrks, också av er själva. Jag förstår resonemanget, att det skall göras en utredning och att frågan skall prövas på nytt i höst. Det är naturligtvis ett fullt godtagbart argument för att inte nu fatta beslut om denna produktionsfaktorsskatt. Men resultatet blir ju att man i det fullständiga budgetalternativet har en mycket specificerad utgiftssida — mer pengar till drift av grundskolor, bostadsbidrag, studiecirkelbidrag, presstöd, ytterligare lån till Uddcomb och en halv miljard mer till kommunerna senare i dag. Den delen av socialdemokraternas budgetalternativ är noga preciserad. På inkomstsidan däremot har man ingenting. Det är därför jag flera gånger har upprepat frågan: Hur vill ni finansiera de utgiftshöjningar som ni har föreslagit här i riksdagen och delvis också har kunnat driva igenom? Men jag får inget svar på den frågan. Det är kanske en hemlighet. Det är möjligt att Olof Palme, som är näste talare, kan avslöja hemligheten med hur socialdemokraterna finansierar sina överbud. Om inte, får vi väl göra ett försök att klara ut detta i finansutskottet. Jag har sagt flera gånger, och jag upprepar det nu, att jag är beredd att i finansutskottet medverka till att behandlingen av frågan om den statsfinansiella situationen blir sådan att vi undviker en ytterligare försvagning av statsfinanserna. Riskerna med en ytterligare försvagning av statsfinanserna har också påpekats från många håll, bl.a. — tycker jag — rätt vältaligt av socialdemokraten Carl Johan Åberg.

Herr talman! I förrgår firades 20-årsminnet av ATP:s tillkomst. Det är ett minne väl värt att fira. Ty genom ATP kan nu varje månad hundratusentals pensionärer lyfta en hygglig pension. Och vi kan alla glädja oss åt de omfattande samhällsinvesteringar som ATP gjort möjliga. Genom ATP och fonderna har vi kunnat finansiera skolor, sjukhus, daghem, kollektivtrafik och kraftstationer. En tredjedel av de 130 000 milj.kr. som nu finns i ATP-fonderna har dessutom kunnat lånas ut till företagen, direkt eller indirekt. | Jag nämner i dag inte denna viktiga sociala reform för att påminna om den hårda politiska kamp som föregick reformen, om högerkrafternas benhårda motstånd mot tanken på en lagfäst pensionering och ett gemensamt ansvar för framtidsbygget i vårt samhälle. I det avseendet är ATP ett av många exempel på viktiga sociala trygghetsreformer, som arbetarrörelsen endast kunnat genomföra i hård strid med starka borgerliga krafter och där motståndet mot reformen ebbat ut i takt med att den trygghet reformen inneburit vunnit fotfäste i den svenska vardagen. Ändå har det under den borgerliga regeringsperioden hänt något väsentligt med ATP. Och det har ett direkt samband med skattepolitiken och med de undergrävda statsfinanserna, som redan efter två års borgerligt styre kastar mörka skuggor över framtiden. I en känd och välrenommerad affärstidskrift — Affärsvärlden Finanstidningen — beskrivs det på detta sätt: ”De väldiga statliga budgetunderskotten är ett tecken på djupgående förändring av den svenska ekonomin. De borgerliga håller på att vinna tillbaka vad striden egentligen stod om i ATP-frågan.” Bakom denna klara formulering ligger den väldiga överföring som skett från det gemensamma sparandet, där ATP är en hörnsten, till det privata sparandet. Underskottet i statens budget är nu mångdubbelt större än sparandet i AP-fonderna. Och det är inte i första hand enskilda löntagare och pensionärer som kunnat se sitt sparande öka. De har tvärtom fått allt knappare ekonomiska marginaler genom en orättvis borgerlig åtstramningspolitik. De som kunnat dra fördel av den väldiga omfördelningen av sparandet i vårt samhälle är i stället de stora företagen, bankerna och kapitalägarna. ATP varen viktig rättvisereform, ty den gav även kollektivanställda rätt till lagfäst tilläggspension. Men den var en viktig rättvisereform också genom att göra stora samhällsinvesteringar möjliga utan att det ökade en redan mycket skev fördelning av makt och förmögenheter. Snabbare än någon kunnat befara har borgerlig misskötsel av vår ekonomi förintat vårt kollektiva, gemensamma sparande. För viktiga, gemensamma framtidsinvesteringar har de stora folkgrupperna i vårt land åter blivit beroende av det privata sparandet hos ett kapitalstarkt fåtal. Detta är ett av de djupt olustiga resultaten av den väldiga ökningen av statsbudgetens underskott, av borgerlig handlingsoförmåga och släpphänthet, som kommer att ta lång tid att reparera. Det sista budgetår vi socialdemokrater hade fullt ansvar för statsbudgeten var detta underskott 3,7 miljarder kronor. För det budgetår som börjar om sex veckor beräknas budgetunderskottet nu bli nära 50 miljarder kronor. På fyra år skulle således budgetunderskottet öka med 1200 96 eller med andra ord 13-dubblas. Varje gång budgetoch ekonomiminister Mundebo öppnar munnen ökar underskottet med ett par miljarder. Dess bättre är han inte alltför talträngd. Jag har redan beskrivit vilka konsekvenser ökningen av underskottet får för det gemensamma sparandet. Nästa fråga är vilka konsekvenserna blir för de stora folkgrupper som för sin trygghet och levnadsstandard är direkt beroende av att statens finanser sköts med omsorg och ansvar. Jag tänker på pensionärerna, barnfamiljerna, de sjuka och de handikappade. Vi befinner oss redan i det läget att var tredje krona som betalas ut i folkpension är en lånad krona. Var tredje krona som betalas ut i barnbidrag är en lånad krona, och, herr Mundebo, var tredje magister sitter i sin kateder på kredit. Vi är alla i denna kammare överens om att vi måste stå för de åtaganden vi gjort och de löften vi givit. Men vi måste känna djup otillfredsställelse över att regeringen och den borgerliga majoriteten har låtit statlig upplåning, upplåning i bankerna, upplåning i utlandet och upplåning via Tumba pappersbruk öka på detta sätt. Därför måste en skattedebatt i den borgerliga otrygghetens tredje år med nödvändighet handla om det mest elementära i skattepolitiken: hur vi skall trygga framtidens sunda statsfinanser, en av grundvalarna för en god ekonomisk och social utveckling. Det tycks finnas de som ser denna allvarliga situation, detta hot mot framtiden, närmast som en chans. Det talas t.o.m. om att detta varit en högerns strategi. Först undergrävs statens inkomster och budgetunderskottet får växa. Sedan kan statsutgifterna attackeras med en annan framgång än vad som är möjligt när statens finanser är sunda. Så hoppas man få stöd för en politik som syftar till minskad trygghet och ökade klyftor. Jag vet inte om moderaterna tänker på detta sätt. Men det finns inget i deras praktiska agerande som inte stämmer med det. I regeringsställning var herr Bohman som ekonomiminister en av det exploderande budgetunderskottets och det privatiserade sparandets huvudarkitekter. Efter de stora skattesänkningslöftenas valrörelse skulle, enligt moderaternas löften, skatterna sänkas och statens affärer samtidigt på något mirakulöst sätt bli så mycket bättre. Vad hände? Moderaterna höjde skatt efter skatt. Listan är lång: Momsen, bensinskatten, bilskatten, energiskatten, tobaksskatten, vinoch spritskatterna, = villaskatten, = kilometerskatten. Moderaterna höjde = sjukförsäkringsavgiften, folkpensionsavgiften, barnomsorgsavgiften, lönegarantiavgiften och vuxenutbildningsavgiften. De införde en helt ny skatt: charterskatten. Så blev det med löftet att det går att sänka skatten, bara viljan finns. Moderaterna höjde dels en massa enskilda skatter, dels det allmänna skattetrycket. När man nu upprepar alla dessa skattesänkningslöften som om ingenting hänt så har de ingen trovärdighet. Ett nytt löfte har nu tillförts. Man lovar att ta bort något som kallas rundgång, men som ingen moderat ännu haft rakryggigheten att tala om vad det egentligen är. Men någon gång måste ni väl ändå svara på frågorna? Vad är det ni menar med rundgång? Från vem skall ni ta de många miljarder ni lovar att spara in? Är det från pensionärerna? Är det från barnfamiljerna? Är det från de sjuka? Är det från de handikappade? Dagens debatt borde vara ett bra tillfälle att ge besked. Och glöm inte, att ni har skapat en hel del oro ute i vårt land. Ni har gjort det genom att rasera statsfinanserna. Ni har gjort det genom ert lösa tal om stora besparingar i statens budget. Därför vore det välgörande med raka och klara besked från moderaterna. Herr talman! Det har skrutits väldigt mycket från folkpartistisk sida och i folkpartipressen om folkpartiregeringens dådkraft. Men när man granskat skrytets förankring i verkligheten har dådkraften alltmer kommit att påminna om såpbubblan — vackra färger och inga kantiga hörn men skäligen tom och inte särdeles långlivad. I dag borde vi här i kammaren, i god tid före nästa avtalsrörelse, ha kunnat fatta ett beslut om skatterna för 1980. Det beslutet skulle ha kunnat vara förankrat hos de stora löntagarorganisationerna. Det skulle ha kunnat innebära en rättvis fördelning. Det skulle ha kunnat förenas med ett fullständigt förslag om finansiering. Jag säger att detta skulle ha kunnat ske. Ty det var vad som skedde år efter år under socialdemokratisk regeringstid. I dag blir det inget sådant beslut. Folkpartiregeringens förslag var för dåligt. Det var orättvist, ty det skulle ge skattesänkningar med 675 kr. för den som har 50 000 kr. i taxerad inkomst, medan den som har 200 000 kr. skulle få 5 385 kr., och den som har 500 000 kr. skulle få 11 385 kr. i sänkt skatt. Den som har 50 000 kr. skulle få en ökning av sin disponibla inkomst med 1,9 96, den som har 200 000 kr. skulle få 7,9 26, och den som har 500 000 kr. skulle få 10,7 26 i ökning av sin disponibla inkomst efter skatt. Någon snedare fördelning är det svårt att räkna fram — snedare i den mening att den missgynnar låginkomsttagarna och gynnar de höga inkomsttagarna. Förslaget innehåller dessutom inte någon fullständig finansiering. Egentligen är detta dubbelt upprörande. I en tid av statsfinansiell kris lägger regeringen fram ett förslag om stora skattesänkningar och talar bara om hur en del av dessa skattesänkningar skall betalas. Men när man sedan skall göra beräkningar över statsfinansernas framtida utveckling, då räknar man som om dessa inkomstförstärkningar redan genomförts. Kjell-Olof Feldt sade att detta var något av fiffel, och det bekräftas av budgetministern, som säger: Vi vet inte hur det skall ske, men vi skulle höja inkomsterna och då räknade vi in det för att det skulle se litet bättre ut i räkenskaperna. Det var en fantastisk tanke. Det är att frisera siffrorna. Nu innebär detta något bedrägliga sätt att handskas med siffrorna inte någon avgörande skillnad när det gäller de framtida budgetunderskottens storlek. Även om man räknar med de av folkpartiregeringen inräknade men inte föreslagna inkomstförstärkningarna blir budgetunderskottet de närmaste fem åren mellan 50 och 55 miljarder kronor — och detta utan någon som helst ny reform eller förbättring. Det hade varit naturligt att av folkpartiregeringen nu kräva en plan för hur detta väldiga underskott skall mötas. Dess värre vet vi att någon sådan plan inte existerar och att regeringen inte heller på detta område kan anvisa några långsiktiga lösningar på stora problem. Men det borde ändå vara självklart att regeringens talesmän i denna debatt ger besked om vad det är för skattehöjningar man har tänkt sig och som man dessutom har lagt in i sina egna beräkningar. Det kan väl inte vara så att folkpartiet tänkt sig att möta dessa problem genom skattehöjningar, som man i dag inte vågar tala klarspråk om, medan moderaterna vill lösa dem genom utgiftsminskningar, som man inte heller vågar tala klarspråk om. — Detta är det förenade mumlet. Den kanske allvarligaste kritiken måste ändå riktas mot folkpartiregeringens oförmåga att förankra sitt skatteförslag hos de stora löntagarorganisationerna. Jag är den siste att underskatta de svårigheter som detta kan innebära. Skatteomläggningarna mellan 1972 och 1976 förankrades hos de stora löntagarorganisationerna. Dessutom försökte vi skapa underlag för en bred majoritet i riksdagen. Det var inte alltid lätt. Organisationerna har naturligt nog inte helt likartade intressen, eftersom inkomststrukturen hos medlemmarna ser olika ut. Partierna har sina principiella och praktiska motsättningar. Vi försökte alltså förhandla med LO, TCO och även SACO och arbetsgivarna för att få dem samman i ett förslag. Vi förhandlade med folkpartiet och centerpartiet för att också få med dem i ett förslag. Det lyckades i ett antal år. Ibland lyckades det inte helt, men det lyckades alltid med arbetsmarknadsorganisationerna. Och därför nådde vi fram till någon form av uppgörelse varje gång. De var kanske inte alltid helt idealiska, men de representerade ett brett samförstånd som var en styrka för det svenska samhället. Folkpartiregeringen har gått motsatt väg. Man struntade i vad Landsorganisationen hade att anföra. Man struntade i vad vi socialdemokrater hade att föreslå. Man valde alltså vad vi uppfattar som en klar stridsställning mot arbetarrörelsen i skattefrågan. Resultatet är en fördelningsprofil i skatteförslaget som arbetargrupperna omöjligen kan acceptera och som självfallet ären utmaning mot socialdemokratin. Den skada detta folkpartistiska skatteförslag skulle vålla i avtalsrörelsen förhindras dess bättre av att folkpartiregeringen lider ett politiskt nederlag i dag i riksdagen. Detta handlar inte bara om skattepolitikens uppgift att fördela skattebördan rättvist. Det handlar om en hård och bister ekonomisk verklighet. Stora löntagargrupper har under de borgerliga regeringarna fått sin köpkraft försämrad på ett påtagligt sätt. Under den borgerliga treårsperioden har metallarbetarnas levnadsstandard minskat med upp till 6 000 kr. Deras reallön har alltså minskats med 6 000 kr. I avtalsrörelsen i höst skulle folkpartiregeringens skatteförslag ha tillförsäkrat de verkliga höginkomsttagarna kraftiga inkomstförbättringar redan innan förhandlingarna kom i gång. Skulle samma inkomstökningar tillkomma de stora löntagargrupperna i avtalsrörelsen, skulle vårt land hamna i stora svårigheter med överhängande konflikthot eller klart inflationsdrivande lönelyft. Och varför skulle de sämre ställda löntagargrupperna inte sträva efter att hålla jämna steg med höginkomsttagarna efter tre år av svångremspolitik och ökade klyftor? Och hur skulle man kunna vädja om återhållsamhet och ansvar i en sådan situation, när dessutom företagens vinster ökar kraftigt och företagen har en mycket uppblåst likviditet? Sanningen är att folkpartiregeringens förslag skulle ha äventyrat freden på den svenska arbetsmarknaden och därmed den svenska ekonomin. Vi tycker det är bra att riksdagens majoritet delar denna uppfattning och att vi därför i dag kan avslå regeringsförslaget. Vi anser sålunda att folkpartiregeringens förslag skulle ha äventyrat arbetsfreden, att det skulle ha inneburit en orättvis fördelning och att det var otillräckligt finansierat. Så småningom tycks svagheterna i de egna förslagen ha gått upp också för folkpartisterna. På något annat sätt kan man inte förklara den osanna, nästan kampanjliknande kritik mot socialdemokratins förslag, som bl.a. statsminister Ullsten ställt sig i spetsen för.

Dessa uttalanden gjordes när folkpartiet var på topp enligt olika undersökningar. I flera varianter har sedan dessa enligt min mening klart osanna uttalanden upprepats av statsministern och andra folkpartister. Sanningen är att vårt förslag innebär en sänkning av marginalskatten i breda inkomstskikt. Genom en tioprocentig reduktion av kommunalskatten för vanliga förvärvsinkomster, vissa justeringar av den särskilda skattereduktionen och en minskning av marginalskatten i vissa skikt i statsskatteskalan kan vi genomföra en skattesänkning som är gynnsammare för alla inkomsttagare med faktiska inkomster upp till 80 000 å 90 000 kr. Vi föreslår i stort sett samma sänkningar av marginalskatterna som regeringen för inkomster upp till 80 000 å 90 000 kr. Däremot kan vi inte tävla med regeringen när det handlar om inkomster på upp till 114 000, 120 000 och 150 000 kr. Vi har föreslagit en mer än fullständig finansiering av denna skattesänkning genom en produktionsskatt. Genom en ordentlig finansiering och genom att inte betala ut väldiga skattesänkningar till de verkliga höginkomsttagarna kan vi dessutom höja barnbidragen med 300 kr. Detta, herr talman och ärade riksdagsledamöter, är sanningen om vårt förslag. Och jag måste ställa frågan till folkpartisterna: Kan ni här upprepa era osanna påståenden om vårt förslag?

Det är bara sanningen. Och jag vill fråga Ingemar Mundebo om han kan bestrida detta. Är det inte i stället så att ni är ute för att vända uppmärksamheten från ert eget egentligen upprörande förslag? Ni har trettondubblat underskottet i statsbudgeten. Och när det har skett föreslår ni att de verkliga höginkomsttagarna skall få tiotusentals kronor i skattesänkning. Förstår ni då inte den vrede som skulle ha drabbat er om man tagit er på allvar? Herr talman! Jag har i dagens debatt begränsat mig till de dagsaktuella frågorna. Det finns förvisso mycket att säga om den långsiktiga inriktning av skattepolitiken som krävs för att på ett rättvist och balanserat sätt komma till rätta med de problem som i dag otvivelaktigt finns. Dit hör marginalskatten. Dit hör också skattefusk, orättvisa avdrag och spekulationsvinster. Det skulle bli ett helt nytt skattesystem, sade budgetministern före valet. Det blev inget av det. Illusionen har försvunnit. Vi skall komma med ett helt nytt skattesystem, sade man. Det fanns inte. Vi ställer inte ut några sådana löften. Men vi lovar att göra allt vad vi kan för att garantera den sociala välfärden, för vilken skatteinkomsterna ytterst är en garant. Och vi lovar att satsa hårt på att skapa ett skattesystem som hjälper till att skapa en rättvis fördelning i vårt samhälle. När det gäller båda dessa viktiga uppgifter för skattesystemet har den borgerliga regeringsperioden inneburit nyttiga tankeställare för det svenska folket. Det är trots allt en framgång för rättfärdigheten att folkpartiregeringens dåliga förslag i dag avvisas av riksdagsmajoriteten. Man har sagt att detta är folkpartiets viktigaste förslag. Och vi har nu en partiledarrunda, som det kallas. Jag noterar att statsministern och partiledaren inte är här. Jag vet inte vad det kan bero på. Det kan tänkas att han redan avgått. Det kan tänkas att han skulle känna sig tvungen att avgå om han vore här. Och det kan tänkas vara så enkelt att han flyr den obehagliga verkligheten och låter den arme Ingemar Mundebo bemanna de något trassliga och trasiga skansarna. Någon annan förklaring kan det inte rimligen finnas. För normalt sett är detta ett djupt allvarligt — men i det här fallet mycket rättvist — nederlag som regeringen drabbats av.

Herr talman! Det är alltid rätt fantastiskt att lyssna på Olof Palme när han står här i talarstolen. Man frågar sig om han menar allvar eller om han bara står och skämtar med oss eller om han är helt okunnig. Vem bar ansvaret för den situation som rådde när trepartiregeringen övertog regeringsansvaret hösten 1976? frågar man sig. Vem var statsminister i den regering som lämnade efter sig det dukade bordets kris — om inte Olof Palme? Det var en kris som karakteriserades av ökande brist i handelsbalansen, ökande brist i bytesbalansen, behov av växande upplåning utomlands, sjunkande produktion, väldiga överlager, en 10-procentig inflation under hela 1970-talet, avstannande bostadsproduktion och sjunkande investeringar. Vem bar huvudansvaret för den krisen om inte den man som stod här i talarstolen nyss, nämligen Olof Palme? Han beskärmade sig över den saneringspolitik som trepartiregeringen tvingades genomföra, en saneringspolitik som på den korta tiden av två år lyckades få alla konjunkturpilar som tidigare pekade nedåt att nu peka uppåt. Det var ju ingen måtta på det elände och den misskötsel som den eländiga trepartiregeringen skulle ha ställt till med. Och jag frågar mig än en gång: Kan verkligen Olof Palme vara så okunnig att han inte har en aning om hur det såg ut i Sverige hösten 1976? Han förnekade till en början krisen. Efter ett år kom han underfund med att det inte gick att förneka det som alla medborgare kände till, och då kom försiktigt några få erkännanden. Trepartiregeringen lyckades klara av de kortsiktiga problemen. Långsiktiga problem kvarstår i vår ekonomi, långsiktiga problem som grundlades i Sverige någon gång i mitten på 1960-talet. Och så upprepar Olof Palme det gamla påståendet att trepartiregeringen ökade skattetrycket. Detta är icke sant! Om man ser efter hur skattetrycket ökade under 1970-talet, kan man konstatera att den största ökningen ägde rum mellan åren 1975 och 1976. Då ökade den offentliga sektorn i procent av BNP från 53,6 96 till 59 96 — en fem gånger så stor ökning som den som ägt rum under hela perioden 1976-1979. Detta är sanningen. När skall ni sluta kasta ur er den här beskyllningen om att aldrig har skattetrycket ökat så mycket som under den borgerliga trepartiregeringens tid? Detta är och förblir en osanning.

Herr talman! Man kan alltid lita på att Gösta Bohman skall stå upp och skälla på socialdemokraterna. Men får jag göra några enkla konstateranden. Det första är att Gösta Bohman säger att det var ett år då skattetrycket steg ännu värre än under den borgerliga regeringens tid. Det var året 1976. Då lades nämligen sjukförsäkringen om. Tidigare var sjukpenningen icke beskattningsbar, men det blev den nu och därigenom steg skattetrycket rent tekniskt. Men i övrigt tror jag att sedan den tid då nationalräkenskaper och sådant infördes har aldrig skattetrycket i förhållande till BNP ökat så kraftigt som under den tid Gösta Bohman var ekonomiminister. Det ökade i varje fall mycket kraftigt. Det går att sänka skatten bara viljan finns, sade Gösta Bohman i valrörelsen och gav löften om väldiga skattesänkningar. Men är det inte så att ni höjde momsen med 4 96 och bensinskatten med 25 öre? Höjde ni inte fordonsskatten och skatten på sprit, vin och öl? Införde ni inte charterskatten? Är det vidare inte sant att ni ökade folkpensionsavgiften och vuxenutbildningsavgiften? Uppräkningen skulle kunna göras dubbelt så lång. Att detta innebär en påtaglig ökning av skattetrycket är sant. Det är inte sant att vi höjde skattetrycket, sade Gösta Bohman. Men titta på hur det faktiskt ser ut! Ni höjde skattetrycket i förhållande till BNP. För det andra säger Gösta Bohman att det var så eländigt när den borgerliga regeringen trädde till. Ja, vi hade en lågkonjunktur och strukturproblem som ni försökte förneka i valrörelsen då ni ställde ut era väldiga löften. Sedan kom ni i regeringsställning och började genomföra en del löften. Ni förstörde statsfinanserna och tvingades snabbt göra en helomvändning och kom in på den s.k. svångremspolitiken. Men av allt det som skett är det egentligen bara två saker jag nu vill klarlägga. Den ena är att en metallarbetares reallön under dessa tre år har försämrats med upp till 6 000 kr. — herr Bohman brukar ju slå vad med metallarbetare, så han är tydligen specialintresserad av dem. Är det sant eller är det inte sant att vi fick denna mycket kraftiga sänkning av metallarbetarnas och därmed de stora löntagargruppernas reallöner? Den andra saken är att under herr Bohmans tid som ekonomiminister statsfinanserna totalt har raserats och budgetunderskottet ökat från 3,5 miljarder till över 40 miljarder. Denna groteska vanskötsel av statsfinanserna ägde rum under den tid då herr Bohman var ekonomiminister. Det är bara ett faktiskt konstaterande.

Herr talman! När jag, efter det att Olof Palme ägnat 20 minuter åt en lång litania över den borgerliga trepartiregeringens eländiga hantering av Sveriges ekonomi, från denna talarstol försöker lägga till rätta och tala om sanningen får jag veta, att herr Bohman som vanligt skäller på socialdemokraterna. Om strävan efter att förklara sanningen innebär att man skäller, är det fråga om tillämpning av en ny semantik, som jag väl får försöka anpassa mig till. Men vad det gäller är skyldigheten att ta fram de fakta som talar klarspråk. Att trepartiregeringen lyckades klara den i varje fall kortsiktiga konjunkturella kris som vi befann oss i under hösten 1976 är sanningen i det ena hänseendet. I vad gäller skattetryckets utveckling under senare år kan jag konstatera att under förra året och detta år har skattetrycket i Sverige sjunkit i förhållande till bruttonationalprodukten. Det har sjunkit, herr Palme. Jag upprepar för andra gången: Det har faktiskt sjunkit. Att vi av konjunkturpolitiska skäl i samband med devalveringen tvingades höja momsen och ville påverka konsumtionen genom höjda bensinskatter är alldeles riktigt — det har vi aldrig bestritt. Men vi sänkte inkomstskattesatserna och vi genomförde en indexreglering av skatteskalorna. Hade socialdemokraterna fått igenom sina förslag, hade skattetrycket höjts i väsentligt större utsträckning än vad fallet nu blivit. Under de år det är fråga om ökade skattetrycket med 1 96 — under de två senaste åren har det sedan sjunkit med 1 926 — och ökningen berodde helt och hållet, herr Palme, på de kommunala skattehöjningarna. Man kan då säga, som herr Wärnberg gjorde tidigare, att ni som sitter i regeringen väl även har ansvaret för den kommunala ekonomin. Vi gjorde faktiskt vad vi kunde i regeringen för att, utan att gå lagstiftningsvägen, få kommunerna att rätta munnen efter matsäcken, men vi lyckades inte helt. Det var emellertid detta som var anledningen till att vi fick en höjning med 1 96 under tre år jämfört När vi moderater här i riksdagen vill sätta makt bakom orden mot kommunerna genom att föreskriva villkor för de kommunala bidragen står vi dock ensamma. Då får vi inget medhåll från Olof Palme och inte heller från några andra. Detta är fakta, Olof Palme.

Herr talman! Mellan 1976 och 1978 steg den s.k. skattekvoten, om jag minns rätt, med 4 96. Det är väl ett ofrånkomligt faktum. Det står i nationalräkenskaperna och är redovisat på annat sätt. Att skattekvoten steg med 4 96 kan alltså herr Bohman inte komma ifrån. Vad som har skett under det senaste året vet jag inte. Men det är klart att man, om man har ett underskott som går långt över 50 miljarder kronor, i själva verket skjuter en gigantisk skatteskuld framför sig. För att nedbringa skatterna på den nivå som de låg på när vi lämnade regeringen och herr Bohman tillträdde som ekonomiminister skulle vi få höja momsen med 20 96 och mer än fördubbla statsskatten. Trots detta ökade under den tid som herr Bohman satt i regeringen skattekvoten med 4 96, och ett tjugotal skattehöjningar genomfördes. Ändå förintade ni det gemensamma sparandet och förstörde statsfinanserna. Det är också bara ett enkelt konstaterande av fakta. Jag talade egentligen ganska litet om trepartiregeringen. Jag talade om dagens skatteförslag. När Gösta Bohman nu vill sänka skatterna och inte finansiera detta, så skapar han ju ett ännu mycket större budgetunderskott. Det enda försvar han har för det är att han skall ta bort rundgången. Men vad är då rundgången? Är det pensionärerna eller barnfamiljerna eller de sjuka eller de arbetslösa? Det är ju det som människorna i så fall tycker är intressant att veta. Erkänner han nu — som faktiskt en del högertalare här har gjort — att var tredje krona som staten ger ut är en lånad krona? Det går icke att ytterligare rasera ekonomin på detta sätt — men det är innebörden av moderaternas politik om man icke vill spara något. Man vågade emellertid icke tala om var det är man skall spara, utan man talar om transfereringar. Men transfereringar — det är pensioner, bostadsstöd, barnbidrag och sjukförsäkring. Och vilket är det då fråga om? Gösta Bohman talade också om det dukade bordet. Jag har sagt förut, och jag upprepar det: Herr Bohman åt inte bara det som fanns på bordet. Han tömde skafferiet, åt sig igenom visthusboden, lät åkrarna ligga i träda och tuggade sig igenom andra länders bankmatsalar på kreditkort, utställda på de svenska skattebetalarna. Och de svenska skattebetalarna kommer under lång tid att få betala igen alla de skulder som herr Bohman drog på dem.

Herr talman! De beslut som riksdagen skall fatta i dag om skatterna grundar sig på det omfattande utredningsmaterial som blev färdigt vid årsskiftet 1977-1978. Arbetet med att förbättra skattesystemet hade under socialdemokraternas sista tid i regeringsställning blivit mycket splittrat. Det var fördelat på i huvudsak tre stora utredningar: 1972 års skatteutredning, företagsskatteberedningen och kommunalekonomiska utredningen. Dessa arbetade ganska oberoende av varandra. När trepartiregeringen tillträdde på hösten 1976 organiserades därför utredningsarbetet om, utredningarna fick delvis nya direktiv, och de ålades att lägga fram resultatet av sitt arbete inom ungefär ett år. Efter sedvanlig remissbehandling fick vi därigenom för första gången på mycket lång tid en hygglig grundval för en sammanhållen och systematisk översyn av skattesystemet. En sådan översyn kan naturligtvis inte bota alla brister i skattesystemet — än mindre frambringa något helt ”nytt” skattesystem. Men det fanns ändå goda förutsättningar att med det föreliggande utredningsmaterialet rätta till uppenbara orättvisor, åstadkomma en viss modernisering och på en del punkter göra förenklingar. Pensionskommittén lade ungefär samtidigt fram viktiga förslag till förenklingar av avgiftsuttaget i socialförsäkringssystemet. Det är ju viktigt att ta med socialförsäkringsavgifterna i bilden. För exempelvis egenföretagare, författare, konstnärer och fria yrkesutövare fungerar dessa avgifter i stor utsträckning precis som skatter och ger upphov till samma marginaleffekter som andra skatter. Den första etappen i denna översyn av skattesystemet innebar att man indexreglerade den statliga skatteskalan. Tack vare denna åtgärd har de svenska skattebetalarna under 1978 och 1979 undgått den automatiska skärpning av skattetrycket som ju med tiden blev direkt förödande och som år efter år tvingade fram den ena provisoriska omläggningen efter den andra. Sin största betydelse har dock denna reform, indexregleringen, på löneområdet. När skattehöjningsautomatiken försvann ökade förutsättningarna att teckna fleråriga löneavtal. Reformen resulterade också i att vi omedelbart fick ett tvåårigt avtal. Tillsammans med borttagandet av den allmänna arbetsgivaravgiften och devalveringen har indexregleringen av skatteskalan också betytt mycket för den återvunna internationella konkurrenskraften, för den lägre takten i prisstegringarna och för att vi har fått fart på ekonomin igen. Herr talman! Socialdemokraternas fortsatta attacker mot indexregleringen ter sig mot den bakgrunden med förlov sagt ganska meningslösa. Socialdemokraterna bygger dessutom sina attacker på att indexregleringen skulle bidra till en orättvis omfördelning av skattetrycket mellan inkomsttagare i olika inkomstlägen. Men tvärtom ligger det i indexregleringens natur att vara neutral i det avseendet. Indexregleringen innebär ju att skatteuttaget blir detsamma som om vi hade haft ett fast penningvärde. Därför, herr talman, borde det nu vara dags för socialdemokraterna att ge upp sitt motstånd mot indexregleringen och erkänna att man genom den reformen har fått en stabilare plattform för kommande lönerörelser. Det fortsatta reformarbetet på skatteområdet borde enligt centerns uppfattning resultera i en samlad skattereform under 1979. Utformningen av en sådan hade just börjat när trepartiregeringen upplöstes. I den allmänpolitiska debatten i höstas angav jag hur vi i centern tänkte oss huvudinnehållet i en sådan reform, men genom att folkpartiregeringen inte har förmått att hålla samma samlade grepp över skattepolitiken som trepartiregeringen och dessutom lockats att i förtid plocka en del russin ur kakan, har en sådan sammanhållen reform kommit i fara. Redan före jul lockades således den då nytillträdda folkpartiregeringen att komma med ett förslag till vissa ändringar i de statliga marginalskatterna. Det skedde trots att lönerna vid det tillfället var bundna och man därmed riskerade att bidra till oro på arbetsmarknaden. Det skedde trots att ekonomin var på tydlig uppgång och det därför inte behövdes någon påspädning. Det skedde trots att man inte kunde ange någon finansiering av dessa skattelättnader, utan att man i praktiken måste finansiera skattelättnaderna med ökade lån. Vi i centern menade att man så att säga borde spara detta reformutrymme till mer genomgripande förändringar i det statliga skattesystemet i år och då göra det i anslutning till lönerörelsen. Vi sade oss också att det ur samhällsekonomisk synpunkt och med hänsyn till inflationsriskerna var helt felav regeringen att vid den tidpunkten låna upp mera pengar och därmed öka budgetunderskottet för att kunna vidta dessa åtgärder. Resultatet av detta blev att folkpartiet och centern då möttes på halva vägen i utskottsarbetet. Det blev vissa justeringar av den statliga skatteskalan som komplement till de höjda barnbidragen och den försenade höjning av låginkomsttagaravdraget i beskattningen som alla var ense om. Riksdagen sade vid det tillfället också ifrån att man måste ha en effektivare kommunal skatteutjämning som bas för det fortsatta reformarbetet. Så har det också blivit. I den serie skattepropositioner som riksdagen ställt in sig på under våren kom den kommunalekonomiska först. Den byggde i stort sett på kommunaiekonomiska utredningen. Det har i sin tur inneburit att bl.a. vi i centern haft mycket få invändningar att komma med både vid de kontakter som förekommit mellan folkpartiet och centern innan propositionen lades fram och det som kommit till uttryck i våra motioner och vid utskottsbehandlingen. Vi i centern lägger av flera skäl stor vikt vid en bättre kommunal skatteutjämning. För det första utgör kommunalskatten numera den tyngsta skattebördan för nästan alla skattebetalare. Det är bara de människor som tjänar 120 000 kr. eller mer som får betala mer i skatt till staten än till kommun och landsting. Följaktligen drar många, många fler skattebetalare mer nytta av att slippa ifrån en kommunal skattehöjning — eller i bästa fall en sänkt kommunal utdebitering — än av justeringar i den statliga skatteskalan. För det andra medverkar kommunalskatten i lika hög grad som den statliga skatten till just marginalskatteproblemen. Det skiljer dessutom i dag upp till 796 i skatteuttaget mellan olika kommuner. Följaktligen angriper man marginalskatteproblemet lika effektivt via den kommunala beskattningen som genom att ändra i den statliga skalan. För det tredje är skillnaderna i kommunal skatt inte ett uttryck för olika hög kommunal standard under i övrigt lika betingelser, utan de är förorsakade av skillnader i genomsnittlig inkomst, skillnader i ålderssammansättningen osv. mellan olika kommuner. Därför är en bättre kommunal skatteutjämning också en viktig rättvisefråga mellan ”fattiga” och ”rika” kommuner. Det är dessutom en fråga av stor regionalpolitisk betydelse. Ytterligare ett inslag i den tillämnade översynen av skattesystemet är folkpartiet och centern tämligen överens om. Det gäller ändringarna i företagsbeskattningen med bl.a. ökade konsolideringsmöjligheter för egenföretagare och andra mindre företag och bättre möjligheter till inkomstutjämning mellan olika år. Den propositionen behandlas nu i skatteutskottet och kommer upp här i kammaren alldeles i slutet av vårriksdagen. När det gäller den statliga inkomstskatten har däremot meningarna brutit sig ända sedan i julas. Ytterst beror det på att folkpartiregeringen här valde en delvis annan handlingslinje än den som trepartiregeringen hade börjat staka ut. Vad gäller beslutet före jul tror jag dock att inte bara folkpartiet utan också i hög grad socialdemokraterna numera är ganska tacksamma för att ändringarna i skalan begränsades på det sätt som då skedde. För det har ju blivit så att ekonomin under 1979 har tagit starkare fart än t.o.m. vi i centern räknade med och gav uttryck för i vår motion. Det statliga budgetunderskottet och riskerna för ökad inflation skulle med folkpartiets linje i dag ha varit större än de faktiskt är. Och ännu större hade de varit om socialdemokraternas linje i höstas hade vunnit. Det verkade på Olof Palme som om han inte alls ville kännas vid dessa försök från deras sida att då få igenom beslut här i riksdagen som skulle ha inneburit en ännu kraftigare upplåning än den vi har i dag. Det är bara synd att folkpartiet inte på samma sätt som socialdemokraterna har tagit lärdom av det som hände i november-december utan än en gång har rusat i väg i skattefrågan utan andra målsättningar än de partitaktiska och på så sätt har blivit totalt isolerade här i riksdagen. Det hade med återhållsamhet i julas också funnits större manöverutrymme för de ändringar som nu förestår. Faran med det folkpartistiska sättet att försöka hitta det ena lockbetet efter det andra, att försöka skilja finansieringsbeslutet från själva skattebesluten samt att försöka hota med specialskatter till högst diffusa ändamål är att man inte åstadkommer några mer bestående förbättringar i skattesystemet. Det borde rimligen i dag vara den viktigaste målsättningen för oss alla. Man kan t.ex. inte se ändringar i skattesystemet isolerat från löneutvecklingen. Därför var det fel att ändra inkomstskatteskalan mitt under löpande avtalsperiod i julas. Det är också ett av de skäl som vi i centern anför för att skjuta upp de nu aktuella förändringarna till hösten. Vi vänder oss också mot det sätt som folkpartiet försöker angripa marginalskatteproblemet på. Vi i centern har aldrig ett ögonblick förnekat marginalskatteproblemet. Inte heller har vi någon gång förnekat statsskattens andel i marginalskatteproblemet, även om folkpartiet och andra med massmedias hjälp nu vill ge en sådan bild av centerns inställning i skattefrågan. Men vi godtar inte den lösning som folkpartiet har anvisat, för det är ingen lösning för de breda medborgargrupperna. marginalskattetak som folkpartiet föreslår har effekt och betydelse bara för dem som har inkomster på 114 000 kr. och däröver. Men problemen är minst lika akuta i inkomstlägen långt därunder. Folkpartiregeringen har i sitt förslag helt bortsett från den samlade effekt som avtrappningen av bostadsbidragen och andra behovsprövade bidrag, utformningen av daghemsavgifterna osv. ger tillsammans med den rena skatteeffekten vid en inkomstökning. Det kan man rimligen inte göra. Det är därför som vi har rest krav på en utredning om de samlade marginaleffekterna, innan man bestämmer sig. Det intressanta är ju vad som blir kvar att disponera för den enskilde skattebetalaren, var det någon av denna debatts deltagare som sade tidigare i dag. Det är alldeles rätt — det är det som är det intressanta. Den fråga som anhängarna av det nu föreslagna marginalskattetaket därför måste besvara är: Varför är det så viktigt att för den som redan har 114 000 kr. eller mera i inkomst garantera att vederbörande får behålla 20 kr. av en ökad inkomst på 100 kr. när man nu inte ger några garantier för den som tjänar säg 60 000-65 000 kr. och ofta bara får 6-8 kr. kvar av en inkomstökning på 100 kr.? Jag är, herr talman, övertygad om att det är en fråga som det stora flertalet inkomsttagare runt om i landet vill att de som i dag står bakom det nu framlagda förslaget till marginalskattetak skall besvara. Dessutom blir det nu föreslagna marginalskattetaket så krångligt att tillämpa att det för många inte längre kommer att vara möjligt att räkna ut och kontrollera sin skatt. Jag tror att det ligger en stor fara i en utveckling som helt och hållet överlåter den kontrollen på datorerna. Det är ganska viktigt att vi själva kan kontrollera skattsedeln, att vi när vi får vår slutskattsedel kan kontrollera att skatteuttaget är det korrekta. Herr talman!

Mot den bakgrunden, Björn Molin, var faktiskt det där inte så litet patetiskt. Ett av skälen till att vi vill skjuta upp det här beslutet är att folkpartiet inte på något sätt vill beakta barnfamiljernas situation. Trots att barnfamiljerna haft den sämsta inkomstutvecklingen under 1970-talet blir förbättringarna enligt folkpartiförslaget totalt oberoende av om det finns barn i familjen eller om det rör sig om inkomsttagare utan sådana försörjningsplikter. Vi i centern menar att barnfamiljerna måste få en rättvis del av det reformutrymme som vi kan ställa till förfogande. Det vore utmanande om man tillerkände t.ex. ensamstående med hyggliga inkomster skattelättnader utan att ge något extra till barnfamiljer med låga inkomster. Därför håller vi styvt på att vårt förslag beträffande vårdnadsersättning för alla föräldrar med små barn skall rymmas inom den ram som står till förfogande. Då får man den rättvisa mellan barnfamiljer och icke barnfamiljer som t.ex. folkpartiförslaget saknar. Då bygger man också vidare på den trygghetsreform för alla barnfamiljer till vilken trepartiregeringen lade en grund som folkpartiregeringen förvånande nog nu vill riva upp. Här är ett sådant exempel, Björn Molin, där det är alldeles tydligt att ni från folkpartiets sida försöker hitta en lösning tillsammans med socialdemokraterna. Sist men inte minst är det viktigt att framhålla att man naturligtvis inte kan frigöra skattefrågorna från deras samhällsekonomiska och statsfinansiella sammanhang. Vi har i dag fortfarande underskott i affärerna med utlandet. Vi har ett rekordstort underskott i statsbudgeten. Skuldsättningen har ökat. Det har vi medvetet tagit på oss under de svåra åren för att hålla massarbetslösheten på avstånd. Jag vill gärna säga att när Olof Palme står här i talarstolen och beskyller trepartiregeringen för att ha misskött ekonomin lider hans argumentering av flera brister.

Alla som har någon förmåga att hålla reda på alla dessa komponenter måste inse att resonemanget inte går ihop.

Det var ganska självklart att driva en expansiv politik. Men, herr talman, lika självklart som det var i denna period, lika självklart är det i dag att hålla igen och börja amortera våra skulder. För när skulle vi annars vara i stånd att amortera våra skulder, om vi inte kan göra det i en uppåtgående konjunktur? Det innebär att vi rimligen inte kan öka budgetunderskottet och låna till skattesänkningar. Det är med beklagande jag konstaterar att en rad företrädare för moderata samlingspartiet här i dag har upphöjt det till högsta visdom att gå vidare med skattesänkningar utan att kompensera statskassan för detta. Det går inte att göra denna politik trovärdig. Vi befinner oss ändå i dag i en uppåtgående konjunktur. Och återigen: Om vi inte har förmåga att amortera nu —- i vilken konjunktursituation skall vi då ha det? Herr talman! Också folkpartiet annonserar gärna sina ändringar i skattesystemet som skattesänkningar. Här i kammaren gör man klara uttalanden om att de skall finansieras. Det är då viktigt att man gör det också ute på fältet, så att det i verkligheten framgår för medborgarna att det blir fråga om skatteomläggningar. Då är det naturligtvis rimligt att sikta in sig på samtidiga beslut i skattefrågan och i finansieringsfrågan. Folkpartiregeringen strävar efter att få ett skattebeslut nu och i praktiken överlåta åt den regering och den riksdagsmajoritet som finns efter valet att betala notan. Vi i centern kan inte vara med om att man angriper problemen — allra minst skatteproblemen — så kortsiktigt. Jag beklagar ännu en gång att folkpartiet inte valt att i skattepolitiken fullfölja den politik som trepartiregeringen hade börjat dra upp. Då hade det självfallet fortfarande funnits en majoritet här i riksdagen för ett långsiktigt reformprogram på skatteområdet. I all huvudsak har alltså folkpartiet sig självt att skylla för att partiet blivit ensamt i skattefrågan och för att skatterna blivit ytterligare en sten på den börda som den senaste tidens många nederlag här i riksdagen har skapat.